Herr talman! Jag lyssnade till Stina Eliassons anförande. Hon sade att det var fråga om åtta län medan jag i mitt anförande nämnde nio. Efter att ha räknat över detta har jag kommit fram till att det är Stina Eliasson som har rätt. Nu kan man säga att ett av de nio länen är litet, så procentuellt sett är det mindre felaktigt än vad det brukar vara när vi håller på med försvarsplanering. Men rätt skall ändå vara rätt. Det är alltså åtta län i detta nya milo Mitt. Nackdelarna ligger här på den nedre delen av Norrland, som inte kan få en årlig övning. Herr talman! Eftersom detta är de sista orden i debatten vill jag säga följande. Det råder delade meningar om hur mycket pengar totalförsvaret skall ha, men alldeles oavsett om man vill att försvaret skall ha mycket eller litet pengar borde man vara överens om en sak, nämligen att ingen har råd att hålla dubbla kapaciteter. Ingen har råd att ha en organisation som är större än vad som behövs för ett visst ändamål. Den som tycker att vi behöver ett starkare försvar kan t.ex. säga att man skall köpa mer vapen. Men alla vet att den offentliga sektorn är jobbig. Man kan då inte, som vi väldigt ofta gör, säga: Behåll litet mer. Behåll en industri extra, eftersom det ändå kostar så litet. Varje miljon som inte ger försvarseffekt är nämligen väldigt svår att motivera. Jag tror att det svåra nu blir att göra de nedskärningar som är nödvändiga för att så att säga bli av med dubbelkapaciteten både på industrisidan och inom organisationen. En hel del sådant har i och för sig gjorts, men det finns åtskilligt i organisationen som är besvärligt — det är människor inblandade och det är fråga om etablissemang av olika slag. Vill man verkligen förstärka försvaret, skall det vara fråga om sådant som ger effekt.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande nr 6 är föranlett av ett regeringsförslag om ny lag om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. Den nya lagen är avsedd att ersätta lagen från 1940 med vissa bestämmelser till skydd för försvaret och även till vissa delar förordningen från 1976 om skyddsområden och kontrollområden. Lagförslaget är i sina huvuddrag bra och anpassar lagstiftningen till nu rådande förhållanden i samhället. Det innebär sålunda utvidgade möjligheter att begränsa tillträdet till för samhället viktiga anläggningar och områden, benämnda skyddsobjekt. Beslut om sådan begränsning skall kunna grundas inte bara på behovet av att förhindra spioneri och sabotage utan även — vilket är nytt — på behovet av skydd mot terrorism och behovet av att hindra att allmänheten kommer till skada till följd av militär verksamhet. Enligt lagförslaget kan regeringen eller den myndighet regeringen utser också förklara statliga förvaltningsbyggnader, dit även riksdagens byggnader räknas, och vissa civila anläggningar som skyddsobjekt. Så långt har vi moderater ingenting att invända, utan ställer oss bakom lagförslaget. Detaljutformningen av bestämmelserna har emellertid vissa brister, och då utskottsmajoriteten av för mig outgrundlig anledning inte har velat medverka till att avlägsna dessa, har vi tvingats att till betänkandet foga några reservationer. Herr talman! Den första punkten där vi har behov av att anmäla en avvikande mening är lagförslagets 4 §, där det anges vad som får förklaras som skyddsobjekt. I 4§ 2 mom. uppräknas ”anläggningar och områden till vilka staten har äganderätt eller nyttjanderätt och som disponeras av försvarsmakten samt militära fartyg och luftfartyg”. I denna uppräkning saknas enligt vår uppfattning fordon avsedda för marktransport. Vi anser att det finns mycket starka skäl för att markfordon bör ha samma skydd som militära fartyg och luftfartyg som förklarats vara skyddsobjekt. Militär personal bör enligt vår mening kunna ges samma befogenheter vid bevakning av exempelvis transporter av vapen och ammunition som vid bevakning av förråd. Försvarsministern framhåller i den allmänna motiveringen till lagen att det inte faller sig naturligt att förbjuda tillträde till fordon och än mindre till andra lösa föremål. Fordon och viktig materiel får enligt försvarsministerns mening skyddas genom att den anläggning eller det område där de finns spärras av. Utskottet inleder i sin tur avslagsmotiveringen med att peka på att reglerna i den föreslagna lagen inte kan ses isolerade utan skall sättas i relation till andra delar av rättsordningen och att lagens bestämmelser utgör ett komplement till det skydd som följer av allmänna bestämmelser och interna säkerhetsföreskrifter. Utskottet anger fortsättningsvis att när det gäller skyddet av fordon kan från en sådan utgångspunkt konstateras att det inte finns någon allemansrätt eller några andra regler som ger allmänheten rätt till tillträde av fordon. Den som olovligen tar ett fordon i besittning kan straffas enligt brottsbalkens bestämmelser. Vi finner varken försvarsministerns eller utskottsmajoritetens argumentation särskilt stark. Det skulle t.ex. vara mycket intressant att få höra varför det faller sig onaturligt att förbjuda tillträde till militära fordon. Försvarsministern eller utskottsmajoritetens företrädare kan kanske ge svar på frågan. Vad utskottet anför är självklarheter, som givetvis inte gäller enbart fordon utan är precis lika tillämpliga på såväl militära anläggningar som militära fartyg och luftfartyg. Detta ger sålunda ingen intäkt för att särbehandla fordon för marktransporter. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 2 som är fogad till betänkandet. Den andra punkten där vi har en avvikande mening gäller ersättning vid tillträdesförbud enligt lagen. Genom den föreslagna lagen blir det möjligt att besluta om begränsningar av tillträde till anläggningar och områden som inte ägs eller disponeras av staten. I sådana fall kan en konflikt uppstå mellan skyddsbehovet och intresset hos ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren att fritt disponera egendomen. Enligt lagförslaget får beslut om tillträdesbegränsningar av mera permanent slag inte meddelas om inte egendomens ägare eller nyttjanderättsinnehavare medger det. Dispositionsrätten kan dock i två fall under kortare tid begränsas med stöd av lagen även om något medgivande inte har lämnats. Det ena fallet avser områden där försvarsmakten tillfälligt bedriver övningar, prov och försök. Det andra fallet gäller områden där försvarsmakten har satts in för att möta ett väpnat angrepp mot Sverige eller för att hindra kränkningar av svenskt territorium. Vi moderater finner det angeläget att man i de två tvångsfallen genom lagstiftning fastställer regler för ersättning för intrånget. Den som drabbas av lagens bestämmelser kan komma att få vidkännas betydande förluster i sin näringsutövning genom avspärrningen. Utskottet avstyrker efter hörande av konstitutionsutskottet vårt förslag med hänvisning till att ett skäl för tillträdesbegränsningarna i dessa fall ofta är att allmänheten skall skyddas mot skador och att detta intresse givetvis även avser fastighetens ägare. Försvarsministern anger också att staten av billighet stundom kan utge ersättning för intrång som varit till betydande förfång för ägare eller nyttjanderättsinnehavare. Vi finner det inte tillfredsställande att enskild man skall behöva lita till statens billighet för att få ersättning för lidna förluster. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 3, som är fogad till betänkandet. Den tredje punkten där vi moderater, tillsammans med centerpartiet, har en avvikande mening gäller personal för bevakning av skyddsobjekt och skyddsområden. I lagförslaget föreskrivs att för bevakning av skyddsobjekt och skyddsområden får anlitas polismän, militär personal eller annan särskilt utsedd personal och att den som utför bevakningen och inte är polisman skall benämnas skyddsvakt resp. skyddsområdesvakt. Moderata samlingspartiet och centerpartiet har i likalydande motioner krävt att militär personal i dessa uppgifter skall ha samma ställning som polisman och av den anledningen inte benämnas skyddsvakt eller skyddsområdesvakt. Därför bör endast den som inte är polisman eller tillhör försvarsmaktens personal benämnas skyddsvakt resp. skyddsområdesvakt. Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 6, som är fogade till betänkandet. Slutligen, herr talman, vill jag säga några ord om den s.k. TIR-bilstrafiken. Frågan har tidigare behandlats av utskottet, varvid det noterades att ÖB, rikspolisstyrelsen och generaltullstyrelsen i samverkan vidtagit vissa åtgärder för att förstärka skyddet mot otillbörlig underrättelseverksamhet. Vidare hänvisades då till det pågående arbetet med den nya skyddslagen.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

Herr talman! Vid behandlingen av regeringens förslag om skydd för samhällsviktiga anläggningar har försvarsutskottet begärt yttrande från konstitutionsutskottet. Hans Lindblad och jag har funnit att de synpunkter som detta utskott för fram i sitt yttrande om den enskildes rätt att ta del av allmänna handlingar och anonymitetsskyddet är välgrundade. Vi anser att det är av yttersta vikt att klarhet vinnes om vad som är reglerat i tryckfrihetsförordningen så att detta inte kan ifrågasättas. Vi har även, tillsammans med vpk, i ett särskilt yttrande följt upp den avvikande mening som folkpartiets, centerns, vpk:s och miljöpartiets ledamöter i KU har fogat till utskottets yttrande.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

Herr talman! I detta betänkande har vpk på en punkt en annan syn än den som majoriteten företräder, och det gäller den särskilda regleringen av utlänningars tillträde till ur säkerhetssynpunkt särskilt känsliga områden eller, med andra ord, bestämmelserna om militära skyddsområden. Varken principiellt eller praktiskt stämmer detta speciellt väl överens med dagens förhållanden eller med vad som kan väntas i framtiden. I dag bor drygt 400 000 utländska medborgare i Sverige, och det motsvarar ungefär 5 90 av befolkningen. Förmodligen kommer denna andel att öka ytterligare — det är ingen orimlighet att anta detta. Det betyder att en ökande andel av Sveriges befolkning omfattas av särskilda bestämmelser, som i denna mening kan sägas vara diskriminerande. Det är inte rimligt. Vi bör inte behålla särskilda tillträdesregler för utlänningar. Det är den principiella sidan av saken. Dessutom kan till detta sägas, att vi när det gäller utvecklingen i alla andra sammanhang har försökt undanröja de rättsliga skillnader som finns mellan utländska och svenska medborgare. Det gäller t.ex. under vissa förutsättningar rösträtt vid val till kommunfullmäktige, landsting och kyrkofullmäktige. De allra flesta människor uppfattar naturligtvis dessa rättigheter som betydligt mer långtgående än rätten att gå omkring i områden dit alla svenska medborgare har tillträde. Det är från den synpunkten en principiellt helt onödig bestämmelse. Sedan övergår jag till det praktiska. Är det någon som tror att den som är ute i oärliga syften verkligen hindras av en bestämmelse om att utländsk medborgare inte har tillträde till skyddsområdena? Vilken kontrollfunktion underlättar den bestämmelsen? Jag är mycket tveksam huruvida den över huvud taget har någon praktisk betydelse. Såväl propositionen som betänkandet innehåller, tycker jag, en mycket svag argumentering i det stycket. I övrigt vill jag bara instämma i det som Kerstin Ekman anförde när det gällde fotografering och när det gällde det särskilda yttrande som folkpartiet och vpk har gemensamt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 i betänkandet.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande nr 6 behandlas regeringens proposition 1989/90:54 om skydd för samhällsviktiga anläggningar. I betänkandet behandlas också tre motioner, som väckts med anledning av propositionen, och dessutom en motion från allmänna motionstiden angående TIR biltrafiken. Till betänkandet har fogats 7 reservationer. Inledningsvis konstaterar jag att utskottet tillstyrker regeringens förslag till ny lag om skydd för samhällsviktiga anläggningar. Först något om innehållet i propositionen och därefter några kommentarer till de reservationer som lämnats till betänkandet. I propositionen lämnas förslag till en ny lag för skydd av samhällsviktiga anläggningar. Den nya lagen ersätter dels 1940 års lag med vissa bestämmelser till skydd för försvaret, dels i vissa principiella delar förordningen om skyddsområden och kontrollområden från 1976. I propositionen föreslås utvidgade möjligheter att begränsa tillträdet till för samhället viktiga anläggningar och områden, s.k. skyddsobjekt och skyddsområden. En begränsning av tillträdet skall kunna grundas inte bara på behovet av att förhindra spioneri och sabotage utan även på behovet av skydd mot terrorism och av att hindra allmänheten att komma till skada på grund av militär verksamhet. Begränsningarna i tillträdesrätten skall enligt förslaget redan i fredstid kunna avse även vissa civila anläggningar. Vidare slås i förslaget fast att tillträdesförbud får avse områden som försvarsmakten tar i anspråk vid kränkningar av svenskt territorium och områden som används för militär övningsverksamhet. I förslaget finns även grundläggande bestämmelser för militära skyddsområden till vilka utlänningars tillträde är begränsat. I propositionen förordas att de militära skyddsområdena behålls men att de nuvarande kontrollområdena där nordiska medborgare särbehandlas avskaffas. Vidare har reglerna om militära skyddsområden förenklats. Rätten att besluta om att något skall vara skyddsobjekt skall enligt 3§ i lagförslaget tillkomma regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Konstitutionsutskottet har i sitt yttrande över förslaget beträffande riksdagens byggnader framfört att ett regeringsbeslut om att klassa riksdagens byggnader som skyddsobjekt bör fattas först efter det att talmannen givit sitt medgivande. Utskottet delar konstitutionsutskottets uppfattning, att lagen bör kompletteras med en bestämmelse om detta. Utskottet föreslår därför att 6 § får ett nytt stycke med följande lydelse: ”Riksdagens byggnader får förklaras som skyddsobjekt efter medgivande av talmannen.” Konstitutionsutskottet har även i sitt yttrande berört rätten för medborgarna att ta del av allmän handling och därvidlag förordat ett tillägg till 2, 10 och 12 §§. Utskottet delar självfallet konstitutionsutskottets uppfattning att tryckfrihetsförordningens bestämmelser har företräde framför reglerna om skyddsobjekt. Utskottet menar dock att den rätt som konstitutionsutskottet vill förtyd liga genom tillägg till 2, 10 och 12 §§ är garanterad redan i den i propositionen föreslagna utformningen av lagen. Utskottet anser därför att 2, 10 och 12 §§ skall antas med den i propositionen föreslagna lydelsen. Utskottet konstaterar att det när det gäller skydd av fordon för färd på marken inte finns någon allemansrätt eller andra regler som ger allmänheten tillträde till dessa. Vad gäller fordon som är i rörelse är det särskilt svårt att tänka sig en störande eller hindrande handling som inte kan betecknas som brottsligt förfarande, och mot sådana handlingar har var och en befogenhet att ingripa. Yrkande 1 i motion Fö28 bör därför avslås. I samma motion kritiserar motionärerna avsaknaden av regler om ersättningar till enskild person där intressekonflikt kan uppkomma mellan nyttjanderätt och tillträdesförbud. Konstitutionsutskottet har i sitt yttrande särskilt belyst den i motionen aktualiserade ersättningsfrågan. Efter en belysning av rättsläget och därpå grundade överväganden finner konstitutionsutskottet att den föreslagna lagen inte skall kompletteras med några särskilda ersättningsregler enligt motion Fö28 yrkande 4. Utskottet delar den uppfattningen och anser därför att yrkandet bör avslås. I motion Fö28 yrkande 2 och i motion Fö30 yrkande 2 hemställer motionärerna att militär personal som bevakar ett skyddsobjekt inte skall benämnas skyddsvakt. Utskottet konstaterar att beteckningen skyddsvakt i lagförslaget används för alla utom polismän. Därmed blir detta en samlande term för alla som utan att vara polismän har de särskilda befogenheter som lagen ger. Polismän har den utbildning och erfarenhet som behövs för att de skall kunna anförtros de befogenheter som tillkommer vaktpersonal vid skyddsobjekt. Generellt sett är det inte så med andra personalkategorier, ej heller kategorin personal inom försvarsmakten, eftersom t.ex. nyinryckta värnpliktiga räknas dit. Dessa kan inte utan särskild utbildning anses vara lämpade att utföra kvalificerade bevakningsuppgifter. Utskottet anser, med hänvisning till det anförda, att riksdagen bör avslå motion Fö28 yrkande 4 och Fö30 yrkande 2. I motion Fö29 framför motionärerna sin uppfattning att den särskilda regleringen av utlänningars tillträde till säkerhetsmässigt känsliga områden bör avvecklas. Utskottet har tagit del av de i propositionen utförligt redovisade skälen för att behålla dessa regler.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

Herr talman! Alf Egnerfors tillförde inte betänkandets motiveringar för avslag på de reservationer som jag har yrkat bifall till något nytt. Då det gällde fordon undvek han nogsamt att svara på den fråga som jag ställde, nämligen vad det är som är så onaturligt i att förklara ett fordon för skyddsobjekt. Vidare framhöll han det som står i utskottsmajoritetens skrivning, nämligen att det finns andra regler som gäller och att någon allemansrätt inte föreligger för tillträde till fordon och liknande. Men det föreligger ingen allemansrätt för tillträde till luftfartyg, militära fartyg eller militära anläggningar heller, Alf Egnerfors. Varför föreligger då just denna diskrepans? Även när det gällde ersättningsfrågan nöjde sig Alf Egnerfors med att hänvisa till majoritetsskrivningen. Jag måste då ställa en fråga. Ta t.ex. ett sådant fall, som har inträffat, att man har dragit på militär verksamhet beroende på kränkningar av svenskt territorium och därigenom gjort ett sådant intrång i fastighetsägare eller nyttjanderättshavares rätt att de lidit allvarlig ekonomisk skada. Skall de behöva vänta på att staten av billighet ersätter dem för deras förlust? Jag fick exempel på att i samband med någon av kränkningarna åsamkades en person som disponerade en anläggning för fiskodling förluster i hundratusenkronorsklassen beroende på att han inte kunde komma dit och verkställa de leveranser som han hade tecknat in, så att han gick miste om intäkten och dessutom drabbades av skadestånd. När det gäller skyddsvaktsfrågan är det naturligtvis inte på det sättet, och det förstår alldeles säkert Alf Egnerfors och jag tror även utskottsmajoriteten, att man skulle sätta in nyinryckta värnpliktiga för att klara av en bevakningsuppgift av den grannlaga art som det här är fråga om. Den militära personal som skulle sättas in i den situationen har en helt annan bakgrund. Tycker inte Alf Egnerfors liksom jag och övriga moderater att det skulle vara intressant att höra vilka åtgärder som har vidtagits då det gäller att komma till rätta med TIR-bilarnas framfart på våra vägar och deras vidunderliga förmåga att alltid stanna till där det finns militära skyddsobjekt?
Herr talman! Göran Allmér sade att utskottsmajoriteten av någon för honom outgrundlig anledning inte hade kunnat gå med på moderaternas begäran och att de därför hade tvingats att reservera sig. Det är faktiskt så att allmänheten inte har tillträde till fordon på mark, vare sig de är militära eller civila. Den skrivning som utskottet har gjort tillfredsställer, anser jag, de synpunkter som finns att anföra i den frågan. Göran Allmér tog också upp frågan om ersättning till den som drabbas av intrång i sin nyttjanderätt på grund av att ett område blir klassat såsom skyddsområde.

Slutligen vill jag säga att det faktiskt har hänt att man placerat nyinryckta värnpliktiga som skyddsvakter. Det förslag som här föreligger innebär en skärpning av kraven, så att man inte ånyo hamnar i det läget.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att det enda som Alf Egnerfors gjorde var att han upprepade vad som har sagts tidigare och vad som står i utskottets skrivning. Med hänsyn till den sena timmen skall jag avstå från ytterligare argumentation visavi Alf Egnerfors, för jag tror inte att den skulle leda till att vi fick något ytterligare klarläggande av spörsmålen.

Herr talman! Namibia är verkligen en symbol för den styrka som ligger i ett folks vilja och en symbol för de möjligheter som ligger i en fredlig förändring. Detta sade vår FN-ambassadör Jan Eliasson i sitt tal inför generalförsamlingen i FN förra måndagen när Namibia blev medlem av Förenta nationerna. Det skrevs alltså historia i FN. Det skrevs historia i Afrika och i världen. Min kollega i kammaren Evert Svensson och jag hade förmånen att få vara närvarande i generalförsamlingen när detta hände och även utanför huset när Namibias flagga hissades och hyllades. Vi känner alla glädje och tacksamhet över att Namibia nu äntligen har blivit medlem i FN-familjen. Men vilket land kommer härnäst? Blir det Kaledonien, Västra Sahara, Palestina eller kanske tre länder samtidigt — Estland, Lettland och Litauen? Och när blir det? Oavsett vilket land eller vilka länder det blir eller när, så är det, när ett land blir medlem i FN, en markering av ett folks längtan och av ett folks kamp för frihet, demokrati och fred. Men kampen för Namibias folk är inte över. Nu fortsätter kampen för eko nomisk och social utveckling, för varje individ såväl som för landet i dess helhet. Också detta blir säkerligen en lång kamp, där stöd av olika slag är välkomna. Det viktiga är emellertid att en förutsättning är uppfylld, nämligen friheten, oberoendet och demokratin. Även i länderna i Centraloch Östeuropa har demokratin och friheten segrat till slut. Människorna ömsom jublade, ömsom grät av lycka när Berlinmuren föll. Visst kan det se hopplöst ut för polacken, östtysken eller rumänen om man ser till levnadsstandarden i dag, till möjligheterna att få arbete eller att få uppleva de kulturyttringar som har varit vardagsmat för oss svenskar i decennier. De kommunistiska och socialistiska diktaturregimerna har slagit nästan allt i spillror. I Rumänien var förhållandena någorlunda skapliga innan diktatorn Ceausescu tog över. Men han visste, liksom andra maktens tyranner, hur man kväser ett folk, hur man tystar obehagliga åsikter, hur man gör människor passiva, rädda och misstänksamma. Vad en människa med diktatursystemets alla omänskliga verktyg kan ställa till med, har vi många exempel på utöver Ceausescu. Uganda kallades förr Afrikas pärla. Människorna hade det där ganska bra. Universitetet i huvudstaden ansågs på den tiden vara ett av Afrikas bästa. Men så tog diktatorn över. Den demokrati som fanns räckte inte till för att hindra honom. Förtrycket tog sig fasansfulla uttryck. Diktatorn störtades, men i dag är Uganda ett mycket fattigt land. Herr talman! När vi i dag skall debattera biståndspolitiken framstår två huvudprinciper som särskilt viktiga för mig. Den första är sambandet mellan varje individs rätt till frihet och varje individs sociala ansvar, inte bara för de närmast anhöriga utan också för de människor i samhället som behöver stöd. Med ökad frihet följer ökat ansvar. Men hur långt gäller denna princip: till kommungränsen eller till riksgränsen? Självfallet är ansvaret globalt. Den andra huvudprincipen avser en av flera viktiga förutsättningar för vårt biståndssamarbete med andra länder. Det långsiktiga arbetet med att utveckla ett lands ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden måste grundas på flerpartisystem, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Vi bör inte stödja diktaturer, enpartistater eller länder som inte respekterar mänskliga rättigheter. Fri marknadsekonomi kan inte fungera i en diktatur. När jag lyssnade på debatten i FN fick jag en känsla av att vissa talare trodde att fri marknadsekonomi kunde fungera i en planhushållning eller i en diktatur. Så är det naturligtvis inte, och flera talare påpekade att detta är omöjligt. I tisdags i förra veckan hölls det svenska talet av vår biståndsminister Lena Hjelm-Wallén. Talets innehåll och utformning hade bearbetats länge. Med andra ord var alla inblandade i regeringen och departementet väl förberedda inför FNs extra session. Man hade haft gott om tid på sig att tänka, något som man inte kan säga att de två parlamentarikerna hade. Men spelets regler kanske är sådana. Detta var alltså en veckolång session, som skulle sammanfatta resultaten av ansträngningarna under 1980-talet. Flera talare, bl.a. generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar, tyckte att åtskilligt positivt hade gjorts. Men han, liksom andra talare, pekade också på misslyckanden och de fattiga länder där förhållandena t.o.m. försämrats. Flera talare betraktade 80-talet som ett förlorat decennium. Den extra sessionen skulle också och framför allt bli en startpunkt för ett bättre 90-tal för utvecklingsländerna. Många ansåg också att extrasessionen skulle markera FNs politiska huvudroll i detta arbete. Så snart jag fick tillfälle påpekade jag för statsrådet vikten av att den svenska representanten i sitt tal framhöll att en förutsättning för en långsiktig och positiv ekonomisk och social utveckling i u-länderna är flerpartisystem, en demokratisk rättsstat, respekt för de mänskliga rättigheterna och ett fritt ekonomiskt marknadssystem. Det borde klart framgå av det svenska talet. I en senare version av talet kunde jag glädja mig åt att man litet grand hade gått mig till mötes, men den definitiva utformningen blev en besvikelse i detta avseende. I början av talet omnämndes den politiska och ekonomiska reformprocessen i Centraloch Östeuropa som lovande. Jag tycker inte att det är särskilt kraftfullt att bara säga att detta är lovande. Längre fram i talet sägs att ansträngningar att befrämja mänskliga rättigheter, demokrati och folkligt deltagande, grundläggande utbildning, sysselsättning, hälsooch sjukvård är ett mål i sig självt, men också väsentliga medel att nå varaktig tillväxt och att utplåna vitt utbredd fattigdom. Vidare sägs att erfarenheter visar att en balanserad utveckling av varje samhälle, såväl ekonomiskt som socialt, uppnås bäst om det politiska klimatet karaktäriseras av demokrati och pluralism. Det är självfallet positivt att denna fråga tas upp till diskussion, men jag tycker att det görs alldeles för lamt och passivt när vi vet hur det går till i olika diktatursystem och enpartistater. Biståndsminister Lena Hjelm-Wallén framhöll i våra diskussioner i New York att talet huvudsakligen skulle handla om skuldfrågan och FNs viktiga roll. Jag framhöll då, och upprepar det i dag, att jag tycker att det var bra att skuldfrågan framhölls som viktig i talet, och jag gladde mig också åt att SI DAS skrivelse som nyligen utarbetats på detta sätt påverkade Sveriges aktivitet under den extra FN-sessionen. Jag vidhåller som sagt min uppfattning att det visst hade funnits utrymme för ett kraftfullt avståndstagande från diktatursystem och från de länder som inte känner respekt för de mänskliga rättigheterna. Självfallet borde Sverige med sin långa demokratiska tradition gå i spetsen för det internationella samarbetet för flerpartisystem, demokratiska rättsstater, frihet och aktiva insater för de mänskliga rättigheterna. Det sades i det svenska talet, liksom i många andra länders tal, att varje land och varje medborgare också måste ta ett eget ansvar för den egna situationen och den ekonomiska och sociala utvecklingen. Denna tanke framskymtar också i utskottets betänkande, där majoriteten påpekar just detta.

Hur kan ni vänta er några initiativ av människor som är kuvade, tysta och rädda, inte vågar lita på någon och som är bevakade och avlyssnade av diktatorns tjallare, soldater och hemliga polis? Hur kan man ha hopp om människors initiativkraft och företagsamhet när de och deras anhöriga ständigt hotas av trakasserier, våld, tortyr, fängelse och försvinnanden? Vi i moderata samlingspartiet kräver en svensk biståndspolitik som främjar demokrati och marknadsekonomi. Korruption och annat missbruk försvinner om frihet, fri debatt, flerpartisystem och demokrati råder, säger vi i vår motion. Det svenska utvecklingsbiståndet skall inte utgöra ett stöd för diktatorer eller för socialistiskt ineffektiv och fattigdomsskapande planhushållning. Biståndet till enpartistaterna Guinea-Bissau, Kap Verde, Kenya, Lesotho, Mogambique, Tanzania, Zambia och Laos skall avvecklas under en femårsperiod om det inte händer någonting med enpartistaten. Biståndet skall alltså minskas med 20 96 om året. Biståndet skall självfallet utgå om en utveckling i positiv och demokratisk riktning samt en övergång till flerpartisystem sker i dessa länder. Stockholm besöktes för ett par veckor sedan av Kap Verdes premiärminister. I ett samtal berättade han att man nu beslutat att övergå till ett flerpartisystem i Kap Verde. I maj månad kommer vi att lägga fram förslag till bl.a. en vallag, berättade premiärministern. Sedan kommer ytterligare förslag, sade han. Det första fria parlamentsvalet med deltagande av en mängd partier kommer att äga rum under våren 1991, förmodligen i mars månad. Det är förenat med flera svårigheter. Det påpekade både han och en Kap Verdediplomat som jag träffade i FN. Herr talman! Det är självfallet oerhört svårt för unga stater att gå igenom den nödvändiga demokratiseringsprocessen och åstadkomma befrielse för de enskilda, kanske ovana och okunniga människorna. Men vi skall inte avstå från detta krav. Slutligen skulle det vara oerhört glädjande om vi i nästa års partimotion kunde förorda normalt bistånd till Kap Verde. Det är en fattig öbefolkning med stora ekonomiska och sociala svårigheter, men landet är på väg åt rätt håll. Det finns, utöver den demokratiska utvecklingen, andra tecken på initiativkraft, företagsamhet och beslutsamhet att pröva olika välståndshöjande vägar. Jag hade förmånen att besöka Vietnam för ett par månader sedan. SIDA här i Stockholm, biståndskontoret och ambassaden i Hanoi utarbetade ett synnerligen fint program för oss tre från SIDAS styrelse som hade fått denna möjlighet. Besöket blev mycket lyckat och lärorikt. Det behövdes bara en vecka för att känna sympati och t.o.m. kärlek för alla de vietnameser vi träffade. Vi blev imponerade av deras flit och arbetsamhet. Överallt på risfälten såg man arbetsamma människor, mest kvinnor som arbetade barfota i risfältsvattnet. Varför använder de inte stövlar, var en av mina dumma frågor. Men vi fick veta att de hellre drogs med ledvärk och sjukdomar orsakade av det kalla vattnet. Om det var någon stöveltillverkning på gång fick vi däremot inte veta. Vi såg förstås papperstillverkningen i Bai-Bang liksom ett pappersbruk utanför Ho Chi Minh City dvs. den stad som tidigare hette Saigon. Vi besökte ett energiverk, en skofabrik samt en livsmedelsindustri som leddes av en mycket kraftfull och charmig 70-årig kvinna. Lönerna var mycket små. Även om rättvisande jämförelser med lönerna i industriländerna är nästan omöjliga att göra, så skall jag ändå nämna att månadslönen var 70 000—80 000 dong, vilket motsvarar ca 120 kr. i svenska pengar. Man förstår då att ”griseffekten” gäller i Bai-Bang. Pappersarbetarna skolkar helt enkelt då och då. De måste göra detta för att sköta grisen och de andra husdjuren liksom en liten risfältsruta och en liten trädgård. Annars skulle de inte överleva. Jag tror mig kunna bedöma att yrkesskolan i Bai-Bang är ett utmärkt biståndsprojekt. Detsamma kan sägas om skogsplanteringsprojektet och hälsoprojektet i Hanoi. Men det står alltmer klart att det stora pappersbruket i Bai-Bang, som dragit 2,7 miljarder i totala svenska investeringar, är ett misslyckat biståndsprojekt. Bruket skulle få en kapacitet på 50 000 ton per år, men det var bara 1987 som man någorlunda kom i närheten av denna mängd. Då kom man upp i 37 000 ton. De andra åren har produktionen legat på mellan 20 000 och 25 000 ton per år. En så stor och modern industri passar tydligen inte in i ett gammaldags risbondeland. Driftstoppen har varit många bl.a. beroende på att man, av snålhet kanske, försåg bruket med bara en ångpanna. På flertalet pappersbruk i världen finns två ångpannor varav den ena alltid står i reserv. I sommar övergår pappersbruket i Bai Bang helt i vietnamesiska händer. Den verkställande direktören, vietnamesen Khanh, får det svårt och ställs inför många olika problem. Han har t.ex. för många anställda på den relativt lilla fabriken och dessutom brist på utländskt kapital och brist på råvaror. Skogsplanteringsprojektet kom ju i gång för sent. Men å andra sidan måste vietnameserna någon gång ta över ansvaret och klara sig utan experter och rådgivare från andra länder. Herr talman! Jag har varit utförlig och givit uttryck för båda positiva och negativa intryck från Vietnam. Men det är mitt dilemma att uppleva ett slags kärlek vid första ögonkastet till Vietnam och vietnameserna och samtidigt förorda ett nej till fortsatt bistånd till Vietnam — i varje fall i nuvarande landramsform. Jag ställde följande fråga till de vietnameser som jag kom åt att ställa frågor till av de vietnameser vi träffade: Är ni på väg att övergå från enpartistatssystem till flerpartisystem och demokrati? Utrikesministerns närmaste medarbetare tittade förvånat på mig och sade: Varför skulle vi göra det? Vårt kommunistiska parti innehar den ledande rollen. I partiet finns kompetensen och resurserna, och alla i partiet är nöjda med demokratin. Ingen i Vietnam har efterlyst mer demokrati eller andra partier. Och nu håller vi på, efter partikongressens beslut 1986, att införa den liberala ekonomin. Så gott som alla svarade ungefär på samma sätt. Svenska bedömare som vi har träffat både i Vietnam och här hemma kan inte se några som helst tecken på övergång till flerpartisystem och demokrati. Jag blev också informerad om hur ministern för religionsfrågor, Dang Thanh Chon, ser på religionsfriheten, vilket också Ulla Tillander refererar till i sin interpellation om respekten för mänskliga frioch rättigheter i Vietnam. Jag citerar: ”Staten skall arbeta på att avslöja och eliminera ränker som imperialister och reaktionärer smider under religionens täckmantel för att söndra och undergräva det vietnamesiska folkets revolution.” Så kan det låta i en diktatur. Ca 200 politiska fångar sitter fortfarande i fängelse. Det finns fortfarande inga säkra uppgifter om hur det egentligen förhåller sig med omskolningslägren. Det påstås att det finns omskolningsläger i verksamhet där också tortyr förekommer. Statsledningen vägrar internationella organisationer att besöka dessa omskolningsläger. ”Här i Vietnam har vi en fri debatt, säger Luu Van Dat på Institutet för internationell ekonomi i Hanoi.” Detta kunde man läsa i ett nästan två sidor långt reportage i Svenska Dagbladet förra måndagen. Reportern Carina Beckerman berättar att det samtidigt infördes en ny presslag enligt vilken regeringen i fortsättningen tillsätter och avskedar tidningarnas chefredaktörer. I reportaget redovisas också att det har funnits en falang inom kommunistpartiet som förespråkat mer politisk frihet. En del av den falangen har nu uteslutits ur partiet. Så går det till i ett sådant system. I interpellationsdebatten, som jag tyvärr inte kunde delta i, hävdade biståndsministern att det från svensk sida förs en kontinuerlig dialog med Vietnam rörande demokrati och mänskliga rättigheter. Hon lämnade sedan exempel på alla möjliga sådana tillfällen. Bästa biståndsministern, detta har både biståndsministern själv och andra på departementet hållit på med i många många år, kanske tio år. Men vad har denna dialog givit för resultat? Platt ingenting. Måste inte tonen skärpas? Borde inte några slags villkor ställas? Jag ställer den frågan också till ordföranden i utskottet Stig Alemyr, och vice ordföranden Pär Granstedt och alla övriga i utskottet som är med på ett fortsatt bistånd med 300 milj.kr. till Vietnam. Att ställa frågan till kommunistpartiet är väl fruktlöst. Kommunisterna vill ju höja biståndet från 300 milj.kr. till hela 500 milj.kr. Inser inte Bengt Hurtig att det svenska kommunistpartiet härmed menar att det är helt acceptabelt med den kommunistiska diktaturen i Vietnam och att det fortfarande sitter politiska fångar i fängelse? Jag är medveten om att folkpartiet vill minska biståndet från 300 milj.kr. till 225 milj.kr. Det skall, om jag förstår det rätt, uppfattas som en reaktion mot de odemokratiska förhållandena i Vietnam. Jag vill fråga folkpartiets talesman: Hade det då inte varit logiskt att också minska landramarna till de andra odemokratiska enpartistaterna? På s. 51 stycke 5 i utskottets betänkande säger utskottsmajoriteten följande: ”Om detta är vad moderata samlingspartiet i motion U202 menar med en strategi för hur biståndet skall främja en demokratisk utveckling anser utskottet att denna strategi redan styr det svenska biståndet. I dialogen med mottagarländerna verkar Sverige för en utveckling i demokratisk riktning.” Det är alltså samma tema som biståndsministern använde sig av i den tidigare nämnda interpellationsdebatten. Jag måste fråga utskottets ordförande: Om nu denna dialog har förts i flera år med mottagarländerna, vad har då hänt i Vietnam, Zambia, Tanzania och Zimbabwe? Det är inte mycket. Möjligen kan Kap Verde vara ett exempel på ett fall där dialogen har givit ett resultat. Ni måste medge att ni har en övertro på det sätt på vilket regeringen och regeringens förhandlare för dialogerna med mottagarländerna. Herr talman! Jag har valt att i mitt inlägg behandla en av förutsättningarna för tillväxt och god ekonomisk samt social och kulturell utveckling i våra mottagarländer, nämligen övergång från diktatur till flerpartisystem, en demokratisk rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter. Utöver detta finns det naturligtvis ofantligt mycket mer att behandla när det gäller biståndspolitiken. Men mina kolleger Inger Koch och Eva Björne kommer att komplettera mig på en rad olika punkter. Jag yrkar bifall till de 30 moderata reservationer som finns fogade till betänkandet. Vi kommer att begära rösträkning på en enda reservation, nämligen nr 8, den första i raden. Jag hoppas att övriga partier också avstår från att begära meningslösa rösträkningar. Av betänkandet, propositioner och motioner och av debatten framgår klart var vi står i den viktiga biståndspolitiken.

Herr talman! En biståndsdebatt bör naturligtvis i första hand vara framåtsyftande. Samtidigt är det värdefullt att se tillbaka och utvärdera vad som hänt under det gångna året sedan vi sist hade en större biståndsdebatt här i kammaren. Mycket har hänt sedan den 19 april förra året. Afrika och världen i övrigt har fått se ett nytt land födas, bli fritt och självständigt. I Namibia kunde fria och rättvisa val hållas i november förra året, och den 21 mars i år kunde landet högtidlighålla självständighetsdagen. På våra TV-skärmar har vi fått se Nelson Mandela tåga ut ur sitt fängelse hand i hand med sin hustru Winnie. Detta efter nära 30 år som politisk fånge. Vi fick också lyssna till honom när han höll sitt första tal någonsin i ett parlament här i Sveriges riksdag. Vem hade kunnat ana det för ett år sedan? Den 25 februari kunde fria och demokratiska val hållas i Nicaragua med ett valresultat som kom som en stor överraskning för många politiska bedömare. Baltikum, Centraloch Östeuropa har under det gångna året genomgått och är mitt i en demokratisk revolution som inte många, om någon, kunde förutspå för ett år sedan. Helt följdriktigt blir det i dag en debatt ägnat åt just detta centrala politiska område. Just demokratisk samhällsutveckling är en viktig punkt — jag skulle vilja karakterisera det som förutsättning — för förverkligandet av de övriga biståndsmål som en enig riksdag ställt sig bakom. Utan folkens aktiva medverkan i en levande demokrati stagnerar samhället. Det har vi sett alltför många exempel på. Land efter land i Europa, Afrika, Latinamerika lägger om kursen. Alltför långsamt i vissa fall kan man tycka, men ändå. Liberaler har alltid sett ett starkt samband mellan fred, frihet och rättvisa. De inre konflikterna är starkast och den ekonomiska utvecklingen svagast i de länder där de mänskliga rättigheterna respekteras minst. I outvecklade länder utan demokratiska traditioner är naturligtvis de yttre förutsättningarna fundamentalt annorlunda än i industriländer som t.ex. Sverige. Låg utbildningsnivå, outvecklade kommunikationer, trög administration, svaga folkrörelser, bristande nationell enhetskänsla och begränsad lojalitet mot samhället försvårar utvecklingssträvandena. Demokratimålet har hittills, trots att det fått ökad uppmärksamhet de senaste åren, spelat en alltför undanskymd roll i den praktiska utformningen av det svenska biståndet. Det har gjort att biståndet i vid bemärkelse har varit mindre effektivt än det annars kunde ha blivit. Stödet till uppbyggandet av demokratiska infrastrukturer måste därför få väsentligt ökat utrymme i det svenska biståndet. Några exempel på sådana direkta demokratistödjande insatser kan vara stöd till förberedelse och genomförande av fria och rättvisa val, som vi sett exempel på i Namibia och Nicaragua under det gångna året. Det kan vara stöd till uppbyggandet av demokratiska institutioner såsom lokal självstyrelse, stöd till utveckling av fria massmedia, bl.a. genom journalistutbildning, och stöd till uppbyggande av oberoende rättskipning. Det kan vidare vara stöd till förvaltningsbistånd, fria folkrörelser och opionionsbildande organisationer. Ja, listan kan göras lång. Arbetsuppgifterna är många. Läget är i dag särskilt allvarligt för många av de u-länder som har valt att föra en starkt planerad och på importsubstitutioner inriktad ekonomi. Ofta har man med hänvisning till sociala hänsyn sökt motverka marknadsekonomiska faktorer. Effekten har emellertid blivit den motsatta. Bl.a. har produktionen av nödvändighetsvaror hindrats, vilket främst drabbar de allra fattigaste. Resurskrävande och centraldirigerade planeringsapparater har vuxit upp som motverkar den ekonomiska utvecklingen och gynnar intressegrupper. Det måste finnas mycket starka särskilda skäl om ett land med ett stabilt totalitärt system i längden skall få finnas kvar i kretsen av programländer. Enbart fattigdomskriteriet är inte tillräckligt. På samma sätt måste länder bedömas där omfattande och systematiska kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter, inkl. tortyr, under flera år har varit en del av vardagen. I vilken riktning utvecklingen går måste tillmätas en stor betydelse. Biståndet bör avbrytas bara när de förutsättningar som samarbetet vilar på dramatiskt förändras. Avvecklingen bör dock i så fall ske under en längre tidsperiod. Den måste ske i ordnade former så att inte biståndets innehåll och Sveriges trovärdighet som biståndsgivare tar skada. Gällande avtal skall fullföljas. Om det är nödvändigt skall enstaka projekt kunna drivas vidare även en tid efter det att landramen avskaffats och övrigt samarbete upphört. Avvecklingen bör föregås av tydliga signaler i dialogen mellan givare och mottagare. Det är folkpartiets grunduppfattning. Folkpartiet är kritiskt mot den metod moderaterna använder sig av, nämligen att drastiskt skära ned på biståndet. I årets betänkande föreslår moderaterna att ett flertal länder, däribland Angola, Etiopien, Zimbabwe, Vietnam och Nicaragua, skall helt bli utan landram kommande budgetår. Detta menar vi är en alltför drastisk åtgärd, som om den skulle få majoritet i Sveriges riksdag, snabbt skulle innebära stora bekymmer för dessa länder. Vi delar moderaternas kritik vad gäller demokratiutvecklingen i många av programländerna. Men vi vill gå mer varsamt fram. Utvecklingsbistånd är långsiktigt — det får vi inte glömma. Jag fick en direkt fråga av Alf Wennerfors angående Vietnam. Vi i folkpartiet vill där göra en försiktig markering genom att skära ned biståndet med 75 milj.kr., så att det hamnar på en nivå av 225 milj.kr. Det är den metod vi vill använda, dvs. att ge dessa signaler. Men att från ett år till ett annat sätta en landram till 0 kr. anser vi skulle ställa till med stora bekymmer för mottagarländerna, och Sverige skulle tappa i respekt. Helt följdriktigt föreslår moderaterna en nedskärning på biståndet till u länderna med ca 10 20. Det är en kraftig reducering, som moderaterna är ensamma om att föra fram i Sveriges riksdag. Det är beklagligt att behöva konstatera att moderata samlingspartiet inte ställer sig bakom enprocentsmålet. Det hade onekligen varit en styrka ur både nationell och internationell synpunkt om en enig riksdag stod bakom detta. Tyvärr blir så nu inte fallet. Redan våra erfarenheter av svenskt u-landsbistånd visar på nödvändigheten av att föra en mycket aktiv dialog om, och ställa krav på, den ekonomiska politiken för att biståndet skall fungera och få de avsedda effekterna. Men villkoren i biståndsgivningen bör inte bara omfatta frågor om effektiviteten på projektnivå. De bör även syfta till att förbättra såväl den politiska som den ekonomiska miljön, vad gäller den politiska miljön så att mänskliga rättigheter inom mottagarlandet inte försummas och så att respekt för andra suveräna nationer upprätthålls vad gäller den ekonomiska miljön så att enskilda biståndsprojekt inte går till spillo som följd av t.ex. en missriktad planhushållning eller en korrumperad statsapparat. Det sätt på vilket villkoren skall ställas — vare sig det görs formellt i skriftliga avtal eller informellt genom ett aktivare engagemang i dialogen med mottagarlandet — kan inte på förhand preciseras. Viktigast är att fastslå att vi som biståndsgivare har ett ansvar inte bara för hur våra biståndsmedel används på fältet, utan även för hur den politiska och ekonomiska miljön ser ut till vars utveckling vi bidrar. Att inte ställa villkor, att inte försöka påverka utvecklingen i stort, innebär också ett ansvarstagande, nämligen ett accepterande av rådande förhållanden. Vi bör då inte skygga för att diskutera frågor om mänskliga rättigheter, demokrati och respekt för grannstaters integritet liksom om inriktningen av den ekonomiska politiken. En ökad känslighet inför mottagarländernas egna prioriteringar är ett viktigt sätt att visa respekt för dem såsom självständiga stater. Om mottagarlandets prioriteringar inte överensstämmer med våra bör vi säga det klart och tydligt. Vi bör inte med snäva svenska perspektiv tvinga på dem våra egna favoritprojekt. Även i situationer när besparingar på alla andra anslag måste diskuteras skall biståndet enligt folkpartiets mening skyddas. Det innebär däremot inte att varje enskilt biståndsanslag skall undgå granskning. Tvärtom är det, just med tanke på de fattiga människornas behov, särskilt angeläget att biståndets innehåll ständigt prövas på nytt så att formerna är så effektiva som möjligt. Folkpartiet vill effektivisera biståndet, inte för att ge mindre utan för att kunna hjälpa fler. Den snabba omvandlingen av de östeuropeiska samhällena i liberal och demokratisk riktning under 1989 har skapat en helt ny situation. Det som få vågat hoppas på, att visionen om det fria Europa skulle bli verklighet, är nu inte bara en dröm utan en möjlighet att räkna med. Att stödja övergången till demokrati och marknadsekonomi likaväl som kampen mot den i många fall katastrofala miljöförstöringen i Östeuropa är en ny utmaning vi nu har att leva upp till. Den minskar dock inte behoven av hjälp på andra håll i världen. Den kan inte och får inte upphäva eller urholka de utfästelser vi har gjort till u-län derna. Den kräver att vi kraftigt utökar våra samlade internationella stödinsatser. Därför avvisar folkpartiet på det bestämdaste regeringens förslag att lägga östbiståndet innanför enprocentsramen. I budgeten föreslår regeringen att 900 milj.kr. under en treårsperiod skall tas från enprocentsramen till utvecklingssamarbete med Östeuropa. Med detta förslag går Sverige i spetsen för en utveckling som u-länderna, inte minst i FN, uttryckt stark oro inför. Regeringen försvarar sig bl.a. med att biståndet ändå växer med —- i nominellt tal — 1,3 miljarder kronor nästa budgetår. Men detta är ju vad enprocentsmålet kräver, eller hur? Regeringen väljer att bortse ifrån att enprocentsmålet är ett moraliskt bindande åtagande från Sverige som nation gentemot de fattiga länderna. Nya åtaganden till andra grupper av länder måste därför läggas utanför även ett växande u-landsbistånd. Vi i folkpartiet menar vidare att biståndet, mot bakgrund av både de enorma behoven och möjligheterna att ge en meningsfull hjälp, bör fortsätta att öka sin andel av våra samlade resurser. Enprocentsmålet bidrog till en snabb ökning av biståndet under tidigare decennier. Det är nu dags att formulera en ny långsiktig ambition av liknande slag. Målet är enligt folkpartiets mening 2 20 av bruttonationalinkomsten. Det samlade biståndet bör varje år öka sin andel av bruttonationalinkomsten. Folkpartiet föreslår att biståndsramen höjs med sammanlagt 400 milj.kr. utöver regeringens förslag. Det skulle bl.a. ge utrymme för följande förstärkningar. Filippinerna, Costa Rica, Uganda och Namibia föreslås bli nya programländer. FN:s barnfond och FN:s flyktingkommissarie kan få kraftiga anslagsökningar. Ett omfattande humanitärt bistånd i Asien kan inledas. Enskilda organisationers bistånd kan utökas. I förra årets biståndsdebatt sade biståndsminister Lena Hjelm-Wallén att det socialdemokratiska partiet har gjort klart att enprocentsmålet skall uppfattas som en miniminivå för anslagen. Detta uppfattade jag som att socialdemokraterna snarare betraktar 1 20 som ett golv — inte som ett tak. Nu urholkar ni dock enprocentsmålet genom att finansiera östbiståndet via biståndsbudgeten. Jag skulle vilja fråga socialdemokraterna om detta är att betrakta som en tillfällig lösning eller om vi kan förvänta oss att eventuella ökande åtaganden till europeiska länder även fortsättningsvis kommer att finansieras över biståndsbudgeten och inom enprocentsramen. Moderaterna ställer tydligen upp på detta, så majoritet kan bildas här i riksdagen i dag för en sådan finansiering. Det vore intressant att få höra från utskottets ordförande och biståndsministern hur ni ser på detta inför framtiden. Sverige är ett av de få länder som uppnått FN:s mål på 0,7 70 och därmed varit ett föregångsland för ökat bistånd. I morse kunde man höra i radio att det bara är fyra länder i världen som når upp till målet på 0,7 Jo. Övriga länder släpar efter. Om Sverige nu går i täten för denna urholkning av löftet till u-länderna och enprocentsmålet, är risken uppenbar att flera andra länder också anser sig kunna göra det. Det är just en sådan omfördelning som många u-länder fruktat är innebörden av västvärldens löften om bistånd till Östeuropa. Herr talman! Enskilda organisationer, särskilt missionen, utgjorde pionjärerna i svenskt internationellt solidaritetsarbete i de fattiga länderna. Den kunskap, erfarenhet och förståelse för de människor och kulturer det rör sig om som organisationerna givit har varit och är ovärderlig. Ideella organisationer har ofta lättare att nå ut till de människor som verkligen behöver hjälp och når beundransvärda resultat med blygsamma insatser. De har en erfarenhet av u-landsarbete som sträcker sig långt utöver vad de statliga biståndsorganen kan uppvisa. Ideella organisationer är flexibla och kan gå direkt på problemen utan formella omvägar. Deras administration på hemmaplan är oftast liten och obyråkratisk. De har kontakter med organisationer i mottagarlandet, vilket är en av förutsättningarna för att svenska ansträngningar skall mötas av motsvarande engagemang ute på fältet. Enskilda medarbetare gör engagerade insatser som biståndsarbetare, ofta till lägre kostnader än offentlig biståndsverksamhet. Folkpartiet framhåller i sin biståndsmotion vikten av att ta till vara hemvändande biståndsarbetares erfarenheter. Utskottet tillstyrker förslaget och framhåller att den utbildningsbyrå som avses bli inrättad inom SIDA bör kunna spela en viktig roll när det gäller att samordna och systematisera den vidare användningen av de erfarenheter som biståndsarbetare kan förmedla. Det är bra. Vidare menar folkpartiet att en långsiktig utfästelse bör ges om fortsatt växande anslag till 1 miljard inom tre år till de enskilda organisationerna. Det skulle öka organisationernas möjligheter att mer långsiktigt kunna planera för nya insatser och vidga sin biståndsförmedlande kapacitet. Vi föreslår i enlighet med detta en ytterligare höjning med 25 milj.kr. på detta konto. U-länderna har många problem att brottas med. Ett av de allvarligaste är den stora låneskuld många av dem iklätt sig, som i långa stycken förlamar och försvårar utvecklingen. Skuldkrisen och den missriktade ekonomiska politik många u-länder, särskilt i Afrika, bedrivit under 80-talet har drivit fram ett behov av omfattande och långtgående ekonomiska reformer. En strukturanpassning som kan skapa förutsättningar för ekonomisk utveckling är nödvändig. Men de program som nu pågår med stöd av Världsbanken och IMF måste genomföras med hänsyn tagen till förhållandena i varje enskilt land. Om de skall drivas igenom i schablonmässiga och hårdhänta former är risken stor att de fattiga människorna drabbas ytterligare, att sköra demokratier skadas och att de politiska förutsättningarna för ekonomiska reformer undermineras. I flertalet av dessa länder pågår nu en nödvändig kursomläggning. Det finns all anledning för Sverige att på olika sätt, bl.a. med biståndsinsatser som kan lindra verkningarna, stödja sådan utveckling. Bristen på valuta och de inhemska besparingar som följer i skuldkrisens spår får omedelbara återverkningar för fattiga grupper, bl.a. genom svårigheterna att hålla skolor och sjukhus i gång. Utan skuldlättnader, förbättrade exportmöjligheter, ökat bistånd, en sundare ekonomisk politik och en ökad ekonomisk tillväxt kommer många u-länder inte att ha några som helst möjligheter att lösa sina problem. Lägger man dessutom på de tunga utgifter många utvecklingsländer ikläder sig vad gäller krigsmateriel av allehanda slag — ett förhållande det finns goda skäl att vara starkt kritisk mot — är situationen minst sagt bekymmersam. Många u-länder spenderar rena fantasisummor på krigsmateriel i dag. Sveriges samlade agerande bör därför syfta till att åstadkomma en kombination av skuldavskrivningar och en strukturanpassning som samtidigt ger stöd åt grupper och utvecklingsprogram som annars skulle komma i kläm. Skuldtyngda länder kan dock inte avstå från att göra något åt sin ekonomiska situation. Att förbli passiv därvidlag leder blott till än större svårigheter i framtiden. Det går inte att bara skjuta problemen framför sig. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till de reservationer som folkpartiet står bakom och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är egentligen inte särskilt uppmuntrande att göra en studie i biståndets historia. När bistånd i modern mening började utvecklas på 1960-talet hade man ganska stora visioner och höga ambitioner. Man hade i minnet den framgångsrika Marshallhjälpen efter andra världskriget och trodde att det skulle vara möjligt att med kraftiga resursöverföringar från rika till fattiga länder på ett påtagligt sätt lyfta levnadsstandarden och få i gång den ekonomiska utvecklingen. FN proklamerade ett utvecklingsårtionde och satte upp mål för biståndets omfattning. Vi själva satte så småningom upp enprocentsmålet för det svenska biståndet. När vi nu ser vad som har hänt under de gångna tre årtiondena tvingas vi konstatera att många av dessa förhoppningar har grusats, i varje fall hittills. De länder och befolkningsgrupper som vi i första hand ville hjälpa hör i själva verket till de stora förlorarna i utvecklingshänseende. Under det 80 tal som vi har lagt bakom oss har detta visat sig alldeles särskilt tydligt. Det beror inte på att 80-talet har varit ett ekonomiskt besvärligt decennium allmänt sett. Tvärtom har det varit en period av mycket kraftig ekonomisk tillväxt i världen, ofta till ett mycket högt pris socialt och miljömässigt. Men i tillväxthänseende har det inte brustit. Denna tillväxt har dock fördelats mycket ojämt. De rika länderna och de rika befolkningsgrupperna har blivit allt rikare, medan de fattiga länderna och framför allt de fattiga människorna där har blivit allt fattigare. Denna utveckling är givetvis mycket oroande. Klyftorna i länderna har vuxit, och de har vuxit globalt. Vi i vårt land som har engagerat oss hårt i biståndsarbete har anledning till eftertanke. Det finns starka skäl att fundera över varför biståndsinsatserna inte har gett de effekter som vi hoppats på. Vad kan vi göra för att nå de mål som vi en gång satte upp för oss och som väl fortfarande gäller? Även om vi ser framåt och tar del av de tendenser som nu kan skönjas inom det internationella biståndet finns det anledning att hysa en del bekymmer. Många av de fattiga länderna känner oro för att helt enkelt glömmas bort. Den dramatiska och positiva utveckling som vi har upplevt i Europa, i synnerhet under år 1989, har ju satt strålkastarljuset på de förutvarande kommunistländerna i Östoch Centraleuropa. Det är en stor grupp länder med ett betydande hjälpbehov, även om det inte är lika stort som u-länder nas. Framför allt har de en större ekonomisk potential och större politisk tyngd än många u-länder. En av orsakerna till att biståndet inte har gett de effekter som vi hoppades på är att det är för litet. Totalt sett har de rika länderna bara nått upp till ungefär hälften av de utbetalningsmål som FN har satt upp. Vad man nu befarar i många av de verkligt fattiga länderna är att stödet till de östoch centraleuropeiska länderna skall ges på deras bekostnad. De tror att stöd kommer att lämnas till dessa länder i stället för till de fattiga länderna. Det värsta, herr talman, är att de som uttalar dessa farhågor har rätt. Det är precis vad som ser ut att inträffa. Särskilt pinsamt och litet skamligt för oss är att detta också gäller Sverige. Vid ett besök i Zimbabwe i höstas fick jag många gånger frågan om det fanns någon risk för att vi nu skulle minska vårt intresse för u-länderna och ta av de pengar som vi hade tänkt oss till bistånd för att ge dem till Östeuropa.

Men det, herr talman, skulle jag aldrig ha sagt. Det blir inte lätt för mig att se mina zimbabwiska vänner i ögonen, när jag kommer tillbaka dit och tvingas redovisa att det var precis det som hände. Även Sverige väljer att låta de fattigaste länderna stå för fiolerna när vi ger bistånd till de framväxande demokratierna i Östeuropa. Den socialdemokratiska regeringen tycker tydligen att de afrikanska länderna har bättre råd att avstå än vad Sverige har. Detta är pinsamt och beklagligt samt innebär att Sverige de facto går ifrån enprocentsmålet. Det är ett dystert kapitel i svensk biståndshistoria som vi dess värre lär skriva i dag, när socialdemokrater och moderater gemensamt driver igenom ett sådant beslut. Att moderaterna ställer upp på det är inte så konstigt, då de aldrig har stött enprocentsmålet. Men att socialdemokraterna gör det är desto mer förvånande och anmärkningsvärt. Att socialdemokrater i denna kammare med ett gammalt och dokumenterat engagemang för u-länderna om en stund kommer att votera för att vi inte skall anslå 196 av vår BNP i stöd till uländerna, tycker jag är dystert och märkligt. Risken för att u-ländernas problem faller längre ned på dagordningen är alltså påtaglig. När man tar del av den internationella debatten verkar det ibland som om många i-länders intresse för u-länderna framför allt ligger i de senares egenskap av gäldenärer. Skuldkrisen är det som dominerar mycket av dagens ulandsdebatt. Detta tycks också påverka synen på hur bistånd skall utformas. Det talas numera mycket litet om en ny ekonomisk världsordning eller om basbehovsstrategi. I stället är det strukturanpassning som gäller. Vad det handlar om är att göra u-länderna till goda medspelare i världsekonomin samt goda betalare av skulder och skuldtjänstkostnader. Det måste konstateras att även det svenska biståndet till stor del inriktas på detta strukturanpassningstänkande. Vi i centern har riktat kritik mot detta. Birgitta Hambraeus kommer senare i dag att mer ingående ta upp dessa frågor till debatt.

De biståndspolitiska målen är bra, det är min uppfattning, målen att främja ekonomisk och social utveckling, demokrati, nationell frigörelse och en god miljö. Men frågan är hur pass väl vi uppnår målen med den biståndspolitik som vi bedriver. Enligt vår uppfattning är tiden nu mogen för en ordentlig parlamentarisk u-landspolitisk utredning. I den borde vi göra en översyn av vår totala ulandspolitik — vårt bilaterala bistånd, vårt stöd till multilateralt bistånd i olika former, vår handelspolitik och vår internationella miljöpolitik — , av allt som påverkar våra relationer med u-länderna. Det krävs en samlad översyn för att få en samlad överblick över vad som är bra och vad som brister i vår u-landspolitik och framför allt hur den skall kunna bli mer effektiv i framtiden än den varit de senaste årtiondena. Detta innebär att det utredande styckevis som regeringen har tagit initiativ till inte räcker. Det arbete som har utförts i de utredningarna kan naturligtvis tillgodogöras i en mer övergripande översyn, men det är helhetsgreppen som behövs; det är sambanden mellan olika typer av insatser som vi behöver kartlägga. Detta kan bl.a. innebär att vi ifrågasätter en del av den landprogrammeringsprincip som hittills gällt för det svenska biståndet, där vårt förtroende för vissa länders utvecklingsplanering har varit vägledande.

De problemen kan handla om ökenutbredning, om storstadsslum, om barnens situation osv. Det är sådana saker som vi tycker att en biståndspolitisk utredning bör studera närmare. Det är i och för sig bra att man rent allmänt nu börjar ställa större krav på ansvarstagande och delaktighet från mottagarländernas sida. Men det är inte självklart att det skall vara de krav som världsbanksgruppen ställer. Det är inte självklart att det är mottagarländernas byråkratiers delaktighet som är allra viktigast. Vi tror att det är väldigt viktigt att engagera människorna på basplanet i de utvecklingsansträngningar som vi skall medverka till. Det är självklart att man på den punkten mycket tydligt ser sambandet mellan utveckling och demokrati. Det går inte att kommendera fram utveckling, varken u-länder eller i Europa, det visar erfarenheten. Därför är det av central betydelse att se till att våra biståndsinsatser är sådana att de främjar en demokratisk utveckling. Herr talman! Man kan naturligtvis inte göra som moderaterna gör, nämligen att säga att om ett land inte är demokratiskt så skall vi inte ge bistånd till det landet. Demokrati är ju ett av de biståndspolitiska målen. Det hör till det som vi vill främja med vårt bistånd. Ett sådant resonemang är lika logiskt som att säga att om ett land inte är ekonomiskt utvecklat, så skall vi inte ge något bistånd. Ekonomisk utveckling är ju ett annat av de biståndspolitiska målen. Däremot är det självklart att om vi ser att vårt bistånd inte kan främja en demokratisk utveckling, då kan det finnas anledning att ompröva biståndet. Men så länge vi tror att det finns någon möjlighet att vårt bistånd också kan främja en demokratisk utveckling, då stämmer det med det demokratimål som vi har i vår biståndspolitik. Kampen för demokrati och mänskliga rättigheter hör alltså till våra viktigaste uppgifter. Detta har vi sett särskilt tydligt i södra Afrika, där vi nu kan välkomna en ny självständig stat som också har fått en mycket god demokratisk start, nämligen Namibia. Ingbritt Irhammar kommer i ett anförande litet senare att närmare beröra situationen i södra Afrika. Det är viktigt att basbehoven och insatser som ger effekter på lång sikt får spela en central roll i vår biståndspolitik. Det är alltså inte bara den kortsiktiga ekonomiska tillväxten som skall främjas utan även den långsiktiga utvecklingen. Den långsiktiga utvecklingen främjar man genom insatser bland de fattigaste människorna ute i byarna och i storstadsslummen. Det handlar om sociala insatser, om utbildning, hälsovård och utveckling av småföretagssamhet osv. Inte minst är det viktigt att i högre grad än hittills satsa kvinnors och barns utveckling — det är ändå barnen som är framtiden i u-länderna liksom här. Detta är en fråga som Karin Söder litet senare kommer att beröra ytterligare. Ett mer probleminriktat bistånd är alltså det som vi från centerns sida har efterlyst. Det problemkomplex som väl är allra mest iögonfallande i u-länder precis som också här i industriländerna är naturligtvis de ekologiska problemen, alltså miljöproblemen. De handlar om de grundläggande överlevnadsförutsättningarna. Vi i centern är väldigt glada över att vi till sist, efter många års envist tjatande, fick till stånd ett miljöpolitiskt mål bland de biståndspolitiska målen. Vi noterar också med tillfredsställelse att riksdagen förra året kraftigt höjde anslagen till speciella insatser på biståndsområdet, även om detta skedde mot regeringens vilja. Men det är litet trist att se den brist på entusiasm som regeringen visar när det gäller att följa upp riksdagens intentioner. Regeringen har ju för skams skull inte kunnat gå ned till den nivå som den föreslog förra året, men den har så att säga frusit miljöanslagen i biståndsanslagen på nominellt oförändrad nivå. Eftersom vi har en inflation här i landet som inte är så särskilt låg, innebär ju detta en reell minskning av anslagen, på miljöområdet. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt! Vi kan ha förståelse för att man av administrativa skäl kan finna det svårt att göra nya och stora uppräkningar av anslagen på miljöområdet, men självfallet bör man se till att dessa anslag, både bilaterala och multilaterala anslag, bibehåller sin köpkraft. Miljön skall naturligtvis inte bara vara ett specialområde utan i stället vara något som genomsyrar allt bistånd. Allt bistånd måste baseras på miljöhänsyn. Det är också viktigt att utveckla en teknologi som passar u-landsmiljön och de tekniska förutsättningarna i u-länderna. Därför har vi särskilt föreslagit resurser för utveckling av u-landsanpassad teknologi. Vi bör naturligtvis också kunna stödja utveckling av sådan teknologi när den verksamheten sker i Sverige. På lång sikt krävs naturligtvis mycket större tag för att råda bot på de stora globala miljöproblemen: Ökenutbredningen, skövlingen av regnskogar, kalhuggningen i de stora bergsområdena, jordförstöringen osv. Centern har i ett annat sammanhang föreslagit att Sverige skall ta initiativ till en stor internationell miljöfond, där alla länder skulle bidra, till att börja med med 0,1 26 av sin bruttonationalprodukt. Vi har tänkt att detta bidrag skulle kunna växa till ungefär 0,5 26 av bruttonationalprodukten. Detta skulle ge en fond, som när den var fullt utbyggd får ett tillskott på 500 miljarder kr. om året. Det är insatser av sådana mått som behövs för att angripa de stora globala miljöproblemen. Herr talman! Det krävs att vi gör stora insatser framöver om vi skall kunna vända den i många fall negativa utvecklingen i u-länderna. Detta kräver nytänkande och inte minst generositet. Tyvärr lär inte årets biståndsbudget gå till historien som en av de mer framsynta. Men låt oss åtminstone hoppas att den debatt som regeringens avsteg från enprocentsprincipen väcker skall åstadkomma att vi får mer av nytänkande och mer av generositet för framtiden. Herr talman! För ordningens skull skall jag yrka bifall till de reservationer som centerpartiet har fogat till detta betänkande och där mitt och Birgitta Hambraeus namn finns med.

Herr talman! På en punkt kan jag instämma i det som Alf Wennerfors sade, nämligen glädjen över att Namibia äntligen har fått sin självständighet. Det betyder naturligtvis oerhört mycket för hela situationen i södra Afrika. Men jag vill komplettera med det som Alf Wennerfors utelämnade. Om det var medvetet eller omedvetet vet jag inte. Det gäller den enorma betydelse som frisläppandet av Nelson Mandela har dels för södra Afrika, dels för de fattiga och förtryckta i Sydafrika. Förhoppningsvis kommer därmed det avskyvärda apartheidsystemet att snabbare förpassas till historiens skräphög. Jag hoppas att Alf Wennerfors delar denna uppfattning, eller gör han inte det? Om jag inte har alldeles fel har moderaterna motsatt sig fortsatta restriktioner mot apartheidsystemet i Sydafrika. De vill häva dessa restriktioner, lindra dem, med motiveringen att Nelson Mandela har släppts. Det avslöjar innerst inne moderaternas s.k. solidariska politik. Den är inte värd mycket när man börjar skrapa på den. Men Alf Wennerfors kanske kan förklara sig, han har ju möjlighet till replik så småningom. Herr talman! För varje nytt år vi står här i riksdagens talarstol kan vi konstatera att situationen för de fattiga i tredje världen inte har blivit bättre. Antalet fattiga blir större och större. Det är u-ländernas barn och kvinnor som fattigdomen och förnedringen slår hårdast mot. Under 1970-talet talade vi alla engagerat omnödvändigheten av en ny och rättvis ekonomisk världsordning. Den frågan fördes snabbt bort från dagordningen av de rika länderna, så också av Sverige. Kraven på en ny rättvis ekonomisk världsordning var ett hot — om den skulle förverkligas — mot den rika västliga världen, den del av världen som levt, och fortfarande lever, på den fattiga tredje världens länder och folk. Kapitalströmmarna går från syd till nord. 1988 beräknades nettoflödet till 43 miljarder dollar, och då är inte hemtagna vinster från de transnationella företagen medräknade. Det fanns tusen ursäkter för att inte vidareutveckla och tillämpa en ny rättvis ekonomisk världsordning. Man lyckades föra bort denna så viktiga och avgörande fråga mellan ioch u-länder genom att introducera det som i dag är u-ländernas värsta gissel, nämligen de svindlande skulder som u-länderna har att kämpa med. Bakgrunden till detta problem är de kraftiga oljeprisökningarna 1973—1974 och 1979—1980, vilka medförde betydande betalningsbalansöverskott i OPEC-länderna. Det blev alltså ett överskott av s.k. petrodollar. Dessa lånades ut till u-länderna till mycket förmånliga villkor. Bankerna stod i kö hos olika u-länders regeringar och bjöd ut enorma lånebelopp utan några nämnvärda villkor.

Vad som nu diskuteras är strukturanpassningsprogram, program som, om de genomförs, jag skulle vilja påstå dödar u-ländernas barn. I bästa fall överlever de tack vare soptipparna som fortfarande innehåller ätligt avfall. Vad som också diskuteras i detta sammanhang är marknadsekonomi som en förutsättning för utveckling och som en förutsättning för en lösning av skuldproblemet. Vpk anser att skuldproblemet måste lösas på ett för de fattiga länderna och deras fattiga folk rättvist sätt. Man kan använda olika metoder. Jag skulle t.ex. kunna säga att jag i stort kan ansluta mig till den skuldstrategi som SIDA har utarbetat, därför att många av SIDA:s förslag ligger i linje med många av de förslag som vpk väckt i olika motioner och som behandlas i detta betänkande. Vpk säger t.ex. att skulderna måste behandlas olika, därför att det handlar om stater som långivare, privata affärsbanker som långivare och multilaterala institutioner som långivare. SIDA tar upp detta i sina förslag och föreslår olika lösningar. SIDA anser också som vpk och miljöpartiet att ”kravet på IMF:s godkännande av u-ländernas anpassningsprogram som villkor för skuldnedskrivning bör bortfalla”. Jag förstår inte varför utskottsmajoriteten avvisar detta. Om också SIDA föreslår detta kanske det kan vara acceptabelt för utskottsmajoriteten. Utskottsmajoriteten är väl medveten om vad anpassningsprogrammen innehåller — devalvering, frisläppande av marknadskrafterna, slopande av subventioner, minskande av budgetunderskotten, åtstramning av kreditmarknaden, sänkning av skatterna, minskning av socialutgifterna, slopande av subventionerna på livsmedel och tjänster, avskaffande av valutaregleringar och ökning av exporten. Moderaterna är naturligtvis inte motståndare till detta. Men hur kan socialdemokraterna ställa sig bakom sådana anpassningsprogram och dessutom kräva av biståndsländerna att de skall ställa sig bakom dessa villkor från Internationella valutafonden och Världsbanken. Detta kan kanske Lena Hjelm-Wallén förklara. Vi vet att flera av dessa villkor i anpassningsprogrammen slår hårt mot de fattiga och framkallar öppna konflikter med fackföreningarna. Reaktio nerna är kravaller, polisvåld och undantagstillstånd. Fackföreningarna fråntas förhandlingsrätten, och demokratin undergrävs. Ni som nu talar om att man bör få till stånd demokratiska frioch rättigheter i u-länderna bör tänka på detta. Jag är överens om att detta är en viktig fråga, men jag förstår inte hur ni kan få det att gå ihop att å ena sidan kräva detta och å andra sidan ställa upp på Internationella valutafondens och Världsbankens anpassningsprogram. Men det får ni förklara så småningom från talarstolen, för ni har ju tid till förfogande. De sociala och ekologiska katastroferna av IMFs anpassningsprogram, som också Sverige anammat som sin politik, har nu blivit så uppenbara att t.o.m. Världsbanken och IMF sett sig tvingade att delvis svara på kritiken. Den svenska regeringen påstår att dessa två internationella institutioner tagit intryck av UNICEFS kritik. Ja, det är riktigt så till vida att IMF i sin årsrapport från september 1989 ägnar ungefär en halv sida åt, som man säger, ”fattigdomsfenomenet”. Den svenska regeringen borde i stället ha redovisat hur IMFs anpassningsprogram har slagit mot Afrika. Biståndsministern känner väl till FN:s ekonomiska kommission för Afrika och den studie kommissionen har gjort och den slutsats som den kommit fram till? Jag utgår från att biståndsministern känner till den. Kommissionen drar slutsatsen att IMFs anpassningsprogram har försvagat de afrikanska samhällena och — än värre — drabbat de svagaste hårdast. BNP per invånare och reallöner har sjunkit. Arbetslöshet och undersysselsättning har tilltagit. Utbildningen har försämrats. Undernäring och hälsoproblem har ökat. Fattigdomen och inkomstklyftorna har alltså växt. Kommissionen anser att alla — även Världsbanken och IMF — måste tänka om. I stället för den klassiska nationalekonomins makroekonomiska kriterier — BNP och exporttillväxt, betalningsoch budgetbalans — måste Afrikas utvecklingsmål bli självförsörjning med livsmedel, kamp mot fattigdomen, hållbar utveckling och självtillit. Det måste oundgängligen skapas en alternativ strukturanpassning. Ett sådant alternativ har denna FN-kommission för Afrika utarbetat och kallat ”anpassning med omvandling”. Man kan säga att Sverige går in med särskilt bistånd för att mildra de sociala effekterna och miljöskadorna av IMFs och Världsbankens framfart. Man kan också säga att först kommer IMF och skär ut sitt skålpund kött. Sedan kommer Sverige och bistår med plåster. Detta är i och för sig nödvändigt, men inte tillräckligt. SIDA har lagt fram förslag som bör utgöra en god början för att agera nationellt och internationellt. Vi har dessutom i olika motioner lagt fram konkreta förslag, som visserligen avstyrks av utskottsmajoriteten men därmed inte är mindre viktiga. Enligt min uppfattning är alltså inte SIDAS förslag tillräckliga.

Detta är alltså några av våra förslag. Vi har även föreslagit att en skuldavskrivningsfond inrättas och tillförs 1,4 miljarder kronor för att användas i särskilt utsatta länder. Herr talman! Förutom den stora avgörande frågan, u-ländernas skulder, ser vi ett annat oroande tecken för tredje världens länder, nämligen att biståndsbudgeten nu tas i anspråk för Östeuropa. Detta är helt oacceptabelt. Jag kan nöja mig med att dela den kritik som folkpartiet och centern framfört här i talarstolen. Jag kan upprepa den fråga som herr Biörsmark ställde här om detta är en tillfällig åtgärd eller om detta kommer att vara ett bestående inslag i de kommande biståndsbudgetarna. Det bör både utskottets ordförande och biståndsministern kunna svara på. Det är inte så att vi i vpk är motståndare till att Sverige bistår Östeuropa med miljöinsatser och insatser för att bygga upp demokratiska institutioner. Detta gäller inte minst Baltikum och Polen som ju är aktuella. Men vad vi inte kan acceptera — jag upprepar det — är att det bistånd som våra programländer så väl behöver, och som inte är tillräckligt, nu skall börja användas på detta sätt i Östeuropa. Herr talman! För kommande budgetår föreslår regeringen en ökning av biståndsramen med 1 miljard kronor. Vi tycker att detta är bra, men inte tillräckligt. Vi ökar på ytterligare en dryg miljard över regeringens förslag. Vi anser också, och det ligger i linje med vårt förslag, att riksdagen nu skall uttala sig för att biståndet år 1995 skall vara 2 70 av BNI. Vi fördelar vår biståndsbudget på ett annat sätt än regeringen gör. Jag skall i korthet nämna de viktigaste förändringarna. Jag har tidigare nämnt en skuldavskrivningsfond på 1,4 miljarder. Vi räknar upp medelsramarna för programländerna, med några undantag som gäller Etiopien, Kenya, Indien och Sri Lanka, med ca 10 20 jämfört med regeringens förslag. Vi säger nej till de 400 miljoner som skall tillföras BITS, därför att vi anser att biståndsmedel inte skall användas till u-krediter. Fortfarande går u-krediterna till några få stora projekt inom energioch teleområdet. De som krafsar åt sig merparten av krediterna är ABB och Ericsson. Vi har en särskild motion om Världsbanken och Internationella valutafonden. Vi kräver nämligen en reformering av dessa internationella organ. Det är viktigt, inte minst med tanke på hur dessa nu behandlar olika skuldsatta länder. Det är också viktigt att Världsbanken tillämpar systemet ett land — en röst. Det får inte vara som nu, att röststyrkan avgörs av hur mycket kapital man tillför banken. Vidare är det viktigt att offentlighetsprincipen införs i internationella valutafonden och i Världsbanken. Utskottet och regeringen säger att det har skett förändringar i Världsbanken. Men jag har inte sett några konkreta bevis på det. Jag har heller inte fått några redogörelser i det avseendet vare sig från utskottet eller från biståndsministern. Men vi kanske kan få sådana här så småningom. Herr talman! Sedan vill jag också nämna Indokina, med tanke på de enorma problem som finns i de tre länderna Laos, Kambodja och Vietnam. Det är nästan exakt 15 år sedan Vietnam lyckades jaga ut USA-imperialisterna från sitt land. Det var enorma skador som denna demokratins väktare lyckades åstadkomma hos det fattiga och efter härjningar enormt utsatta indokinesiksa folket. Man utlovade Vietnam ett krigsskadestånd vid fredsav talets undertecknande. Men till dags dato har inte ett enda öre betalats ut. De partier i denna kammare som så ofta och högljutt talar om solidaritet med de fattiga länderna har inte med ett enda ord krävt att USA skall betala sitt krigsskadestånd. Jag tänker då på moderaterna och folkpartiet. I stället har dessa partier attackerat Vietnam, Kambodja och Laos på ett makalöst onyanserat sätt. De har, med all rätt, kritiserat Vietnams närvaro i Kambodja. Men denna kritik skulle ha varit mera äkta om de åtminstone någon enda gång hade kunnat bemöda sig om att kritisera Pol Pot. De kunde ha agerat mot att han skulle få en plats i FN. Jag tycker att skammens rodnad borde färga moderaternas och folkpartiets agerande i denna fråga. Alf Wennerfors tog upp detta med flerpartisystem och frågan om de politiska fångarna i Vietnam. Det skulle vara lönlöst att fråga kommunisterna, säger han. Nej, det är det inte, Alf Wennerfors! Jag kommer att verka för ett flerpartisystem, pluralism, i Vietnam. Det må vara att vissa ledande kommunister i Vietnam säger att det inte är aktuellt. Men det sade man också i DDR. Det sade man i Bulgarien. Det sade man i Rumänien. Det blev dock pluralism i dessa länder också, och det kommer det att bli även i Vietnam, Alf Wennerfors! Jag skall göra vad jag kan när det gäller att ständigt ställa det kravet. Finns det politiska fångar i Vietnam? Bevisligen finns det sådana. Det finns en historisk förklaring härtill. Såvitt jag förstår finns det också fångar som verkligen har begått olika brott. Naturligtvis finns det också politiska fångar där som har redovisat en annan politisk uppfattning. Sådant här är oacceptabelt, Alf Wennerfors, — oavsett vilket land eller vilket politiskt system det är som tillämpar sådana här metoder! Jag skall gärna tillsammans med Alf Wennerfors slåss för att de politiska fångarna friges. Det gäller då inte bara i Vietnam utan också i andra u-länder med s.k. marknadsekonomi som också tillämpar sådana metoder. Vad Vietnam har gjort är att man har reformerat sin ekonomi. Det är inte så, att man har infört någon form av råkapitalism, som i exempelvis stora delar av Latinamerika. Man har dock infört en viss form av marknadsekonomi, och det tycker jag är bra. Man har fått bort stelbentheten och byråkratin. Vi menar att förutsättningarna för ett utökat samarbete med Vietnam nu är mycket goda. Det finns enorma behov efter USA:s fruktansvärda härjningar i detta fattiga land. Miljömordet är bara ett fruktansvärt exempel på att folket i Vietnam och Kambodja fortfarande lider oerhört mycket. Man har alltså stöpt om ekonomin så, att det blir en ännu större smidighet i fråga om det svenska biståndet. Därför tycker vi att det är dags att betydligt öka biståndet till Vietnam, Laos och Kambodja.

Vidare sade han: Det vore ett underbart mål för svensk biståndsoch utrikespolitik. Förutsättningarna för att åstadkomma detta i Vietnam är nu mycket stora, och Sverige bör inte missa den möjligheten. Dessutom vill vi ha en ny biståndsoch u-landsutredning. Vi anser att det är nödvändigt, med tanke på den förändring som sker beträffande svensk biståndspolitik och med tanke på den situation som råder i tredje världen. Således är det nödvändigt att vi får en ny och förutsättningslös utredning för att på det sättet få fram nya idéer om hur Sverige kan utveckla mer jämlika relationer med u-länderna som bättre stimulerar deras utveckling. Jag ber om ursäkt, herr talman, för att jag har överskridit taletiden litet grand. Men jag får väl skylla ifrån mig och säga att det har andra talare här också gjort, så jag är inte sämre. Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i utrikesutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Vi i miljöpartiet de gröna anser att de svenska satsningarna på fattiga människor måste utökas. Det gäller främst på miljösidan. Vi har därför i årets budget begärt 2 miljarder utöver regeringens förslag för miljösatsningar. 20 260 av världens befolkning förbrukar 80 96 av jordens tillgångar. Detta förhållande ledde på 70-talet till en livlig debatt om de biståndspolitiska målen, om varför och till vad Sverige skulle ge bistånd. I dag saknas en sådan debatt. Men mer än någonsin behöver vi den debatten om biståndsmålen, för biståndet knyts nu allt hårdare till den ekonomiska tillväxten i mottagarländerna. Den svenska regeringen har i allt större utsträckning närmat sig IMF och Världsbanken i sin biståndspolitik. Vi i miljöpartiet de gröna anser att det s.k. miljömålet måste få en mycket central roll i biståndspolitiken. Det är viktigt att den första satsen i det här målet, om en framsynt hushållning med naturresurserna, inte kommer i skymundan eller enbart avser fattiga länder. Hushållning med naturresurserna i Sverige är lika viktigt som något annat när det gäller att visa solidaritet med u-länderna. De från miljöoch resurssynpunkt allvarliga misstag som har begåtts av industrinationerna måste nu undvikas i utvecklingen hos de fattiga länderna. Biståndet till energisektorn skall gynna förnybara energikällor som medför en utveckling som är hållbar på sikt. Bistånd till kärnkraft eller fossila bränslen skall på grund av de oöverskådliga miljöriskerna inte få förekomma. U-länderna skall inte genom biståndet ledas till beroende av konstgödsel och bekämpningsmedel. Dessa bidrar till miljöförstöringen och utgör ofta ett arbetsmiljöhot för bönderna. De ökar dessutom beroendet av transnationella företag, t.ex. genom att inhemska, tåliga grödor konkurreras ut av konstgödselkrävande arter. När det gäller tillväxtmålet är det klart att en generell industriell tillväxt inte är någon patentlösning på problemen. De fattiga länderna kan omöjligt ”hinna ifatt” de rika ländernas resursuttag. En sådan resursförbrukning klarar inte vår jord, vare sig i rika eller i fattiga länder. Resurstillväxten i uländerna måste kopplas till ett minskat resursuttag i de rika länderna, däribland Sverige. Tillväxtmålet måste därför tydligt definieras utifrån ekologiska villkor och tillväxtens innehåll anpassas till de fattigas behov. Ländernas fördelningspolitik måste dessutom vara sådan att tillväxten ger de fattiga råd att tillgodose sina basbehov. När det gäller biståndsmålet demokratisk samhällsutveckling anser miljöpartiet att själva grunden för social och ekonomisk utveckling är att de fattiga har demokratisk rätt och möjlighet att genom politiskt inflytande förbättra sin egen livssituation. Biståndsmålet ekonomisk och social utjämning är i hög grad beroende av ett demokratiskt styresskick, fri opinionsbildning och utbildning för de fattiga i mottagarländerna. Detta gäller i synnerhet när strävan inom biståndet nu alltmer är att lägga över genomförandeansvaret för biståndsinsatserna på mottagarländernas myndigheter. När det gäller biståndsmålet ekonomiskt och politiskt oberoende anser miljöpartiet dels att ett sådant oberoende i praktiken är omöjligt att uppnå, dels att svenskt bistånd i dag i hög grad uppmuntrar mottagarländerna till motsatsen, dvs. större politiskt och ekonomiskt beroende av omvärlden. Exempelvis stöder Sverige Världsbankens strukturanpassningsprogram, där utvecklingsreceptet är att u-länderna skall ”exportera sig ur krisen”. Miljöpartiet de gröna ansluter sig i stället till självtillitsteorin. U-länderna måste hjälpas till ett minskat, inte ett ökat, beroende av världsmarknaden. Vi föreslår därför att det s.k. beroendemålet omformas till ett biståndsmål för ökad självtillit. Självtillit är inte detsamma som självförsörjning. Självtillit innebär att ”lita till egna krafter” och kan inrymma följande aspekter: självförtroende, i meningen tillit till egna kulturella värden, möjlighet att vara självförsörjande beträffande basbehoven och oräddhet-osårbarhet gentemot yttre maktutövning och manipulation. Det svenska biståndet bör medverka till självtillit, utifrån nämnda aspekter, på alla nivåer i mottagarländerna, alltifrån de fattiga bönderna på landsbygden till länderna som sådana. Så mycket som möjligt av besluten skall fattas av befolkningen lokalt, utifrån de lokala resurserna, i stället för av den centrala förvaltningen i länderna. De fattiga ländernas ekonomier knyts via skuldbördan helt upp till i-ländernas ekonomiska system. Deras ekonomier kontrolleras av i-ländernas banker. Någon tillväxt i de fattiga länderna som kommer människorna till del är det inte längre frågan om. I stället tvingas de tillverka det som de rika länderna anser att de vill ha, till i de flesta fall ett klart underpris. Dessutom tas u-ländernas odlingsbara mark i anspråk för att odla för export — medan deras egna fattiga svälter. I tidningen Byggindustrin den 27 april hittade jag en liten notis: Stopp i Kashmir för Uri-bygget. Ett tjugotal Skanskamedarbetare hade fått lämna kraftverksbygget i norra Indien på grund av de pågående oroligheterna. Man kan undra hur många indiska kraftverksbyggare som fått lämna arbetet! Jag hoppas att vi här senare kan få en lägesbeskrivning av projektet och då få besked både om hur de biståndspolitiska målen följs och om budgeten för detta stora projekt kommer att hålla. Förra året, när riksdagen beslutade om satsningarna på Uri-projektet, var miljöpartiet kritiskt till denna satsning, och vi var det av flera anledningar. Vattenkraft är naturligtvis ur miljösynpunkt ett bra energislag, men andra faktorer måste också tas med i beräkningarna för sådana här projekt. Regeringen tycktes dock mest ha fäst sig vid det faktum att svensk industri skulle få jobbet — kan det vara det som avgjorde? Det gick inte då att få fram en miljökonsekvensanalys. Trädkramarrörelsen protesterade, och i Pakistan var man negativ. Sådana aspekter borde ha vägt mycket tungt innan beslut fattades. Svensk industri tycks också vara styrande för den svenska solidariteten med dem som kämpar för demokrati i Kina. Frysningen av utbetalningar efter massakern på Himmelska fridens torg släpptes. Chai Ling, den unga flickan som ledde kampen, måste ha upplevt det som en örfil om hon vetat hur Sverige — nästan samtidigt som hon lyckades fly till Frankrike — ger biståndspengar till Kina. Vilka motiv i de biståndspolitiska målen var det som var avgörande för det beslutet? Anser regeringen och övriga partier i utrikesnämnden att demokratimålet var uppfyllt? Att fritt få utveckla sitt land i fredligt samspel med andra länder är få uländer förunnat i dag. Deras handlingsskraft är oftast helt låst av orimliga och, vill jag säga, orättfärdiga skuldbördor. Den ”strukturanpassning” det är fråga om är att u-länderna tvingas anpassa sina fattiga till döds i strukturer som västvärldens finansorgan hittat på. 8 000 milj.kr. är de fattiga länderna nu skyldiga de rika. Den mänskliga rättighet som bör vara självklar — att få leva i ett land som lämnas i fred från inblandning i sina inre angelägenheter — förekommer inte för många u-länder i dag. I-ländernas banker och USA via sitt stora inflytande i Världsbanken styr alltmera de fattiga folkens angelägenheter. Via IMF och Världsbanken tvingas de fattiga anpassa sig till de rikas ekonomier. Deras självtillit är som bortblåst. Kulturer som levt i tusentals år, utan att vare sig vara tärande på jordens resurser eller lida av svält, förintas. Miljöpartiet anser inte att någon del av enprocentsmålet skall användas till att betala till i-ländernas banker. Det skall användas för det som det var avsett för: direkt hjälp till de fattiga folken. Skulderna som de fattiga länderna har till i-ländernas banker härrör sig från den tid när det gick att skära guld inom oljeindustrin — då lånades pengar ut till u-länderna utan normala bankgarantier. Det måste bli en annan lösning av skuldbördan än via biståndsbudgeten. De 640 milj.kr. som regeringen i biståndsbudgeten har avsatt för skuldavskrivningar vill vi i stället använda för ideella organisationer: miljöbistånd, kvinnor och befolkningsprogram. Vi anser att dessa satsningar gagnar de fattigaste betydligt bättre än skuldavskrivningsmodellen. Miljöpartiet anser att skulderna skall avskrivas. Det är beklagligt att USA i FN motsatte sig avskrivning. Miljöpartiet de gröna finner det inte heller tillfredsställande att regeringen nu också inom enprocentsmålet skall rymma hjälpen till Östeuropa. Visst anser vi det ytterst angeläget att vi ger miljöhjälp till våra grannar. Vi här därför i vår budget avsatt en miljard kronor till detta ändamål. Miljösituationen i många av våra grannländer är katastrofal. Skall vi komma till rätta med vår egen närmiljö, t.ex. Östersjöns vatten, är det ytterst angeläget att vi hjälps åt. Det handlar lika mycket om att rädda vårt eget skinn som Östeuropas. Men pengar till detta får inte tas från stödet till de allra fattigaste. Har regeringen tänkt att även kommande år rymma alla angelägna miljöoch biståndssatsningar inom enprocentsramen? Vi har ju vant oss vid att regeringen vid angelägna miljösatsningar tar hjälp av moderaterna, men vi hade kanske inte förväntat oss att man på det här området, när det gäller de allra fattigaste i världen, skulle ta hjälp av moderaterna för att slippa satsningar. Miljösituationen i världen har under de senaste åren förvärrats. Torkan drabbar hårt med kraftig ökenutbredning som följd. Vatten är i många länder en bristvara. Genom felsatsningar riskerar situationen att förvärras. Det är därför ytterst angeläget att miljöanalyser görs, innan stora investeringar och nya biståndsprojekt startas. Till sist skulle jag vilja tala litet om regnskogen. Vad gör Sverige för att bevara regnskogen? Regnskogen är en av vår jords lungor. Förstörs eller utplånas regnskogen förlorar vi inte bara en mängd djurarter. Vi får också kraftiga klimatförändringar som riskerar att livet på vår jord utplånas. Barnen har förstått detta och kämpar för att genom dagsverken och annat rädda regnskogen. Svenska arkitekter har insett sitt ansvar och försöker minska efterfrågan på ädelträ i inredningarna. Har regeringen insett sitt ansvar? Sverige importerar varje år ädelträ från regnskog, motsvarande en avverkning av en yta lika stor som Stockholms. Kan det verkligen vara rimligt i ett globalt ansvarstagande att det skogrika Sverige behöver importera en så stor mängd av regnskogens yta? Det finns väl andra länder, som har större behov av vikesimport än Sverige, om vi ser på detta i ett globalt perspektiv, vilket vi måste göra om vi skall klara av de viktiga överlevnadsfrågorna. Så mycket händer i dag globalt. Det gäller även u-länderna. Dessa stora händelser kräver att vi tänker om, att vi ifrågasätter och att vi ständigt omprövar målen för vår solidaritet med de fattiga folken. Nu när det är lätt att plocka politiska poäng på Östeuropa får vi inte glömma de verkligt utsatta i de fattiga länderna. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som miljöpartiet har ställt sig bakom och dessutom till motion U222.

Herr talman! Låt mig börja med att på samtliga punkter yrka bifall till utskottets hemställan. Det är ett betänkande med 120 reservationer. Man kan lätt få intryck av att det är en stor splittring i den svenska riksdagen när det gäller vårt bistånd. Så förhåller det sig inte. Det är faktiskt få länder i världen där det finns så stor samling kring ett stort bistånd som i vårt land. Alla dessa reservationer speglar egentligen detaljer i det hela, några miljoner upp och några miljoner ned till vissa länder, små förändringar när det gäller principerna för biståndet. Som ordförande i utrikesutskottet är jag angelägen om att betona att det bakom alla dessa reservationer ändå ligger en i stort gemensam syn på det ansvar som Sverige har för utvecklingen i den tredje världen. Det är klart att vi som utskottets vice ordförande gjorde ibland upplever det som frustrerande när vi ser alla misstag som har begåtts i biståndets historia. Vi upplever hur länder med mycket pengar i bistånd genom årtionden knappast har utvecklats särskilt påtagligt. Jag minns en gång när jag frågade en av presidenterna i ett stort mottagarland om det hade varit bättre eller sämre om de under årtiondena inte hade fått något bistånd. Han genmälde: Tyvärr kan jag inte svara på den frågan. Det är klart att vi upplever dålig administration, brist på samordning, katastrofal befolkningsutveckling och oerhörd mil öring, och det gör oss besvikna. Ibland i de mörka ögonblicken ser det hopplöst ut. Många av oss har möjligheter att besöka biståndsmottagande länder och i olika funktioner avlägga besök. När vi kommer berättar vi om upplevelserna. Själv fick jag för mycket kort tid sedan erfarenheter vid ett besök i ett mycket fattigt litet land. Jag besökte skolor där lärarinnor i förtvivlan försökte undervisa utan att ha en enda lärobok i sin hand. Barnen saknade varje form av läromedel. Samtidigt besökte jag ett förråd av läromedel som fanns en halvtimmes väg därifrån. Där låg tusentals böcker, pennor, radergummin och block att skriva på. Det låg bara där utan att utnyttjas, därför att administrationen inte fungerade. Här har vi naturligtvis ett ansvar att vid alla våra överläggningar med länder som är våra programländer i internationella organisationer m.m. söka medverka till att administrationen förbättras och att det sker en samordning. Men vi kan naturligtvis inte göra allt. När man frågar vad Sverige gör för att rädda regnskogarna, är det att lägga ett alldeles för stort ansvar på Sverige, som bara är ett av de många länder som medverkar i biståndsarbetet. Vi kan ju bara för vår del medverka i diskussioner i internationella organisationer och vid de bilaterala överläggningarna och då framföra våra synpunkter. Vi får då göra så gott vi kan. Jag tror, herr talman, att vi kan säga att vi de senaste åren har lyckats uppnå ett läge med mycket liten överlappning i det svenska biståndet. Framför allt beror det på att vi har en så bra nordisk samordning. Det hade vi inte tidigare. Nu har vi det sedan ganska många år tillbaka, och det betyder att de nordiska länderna, som tillsammans är mycket stora bidragsgivare, åstadkommer en samordning som innebär ett stort framsteg i biståndsarbetet. Den socialdemokratiska utskottsgruppen har delat upp ärendena mellan sig, och det är ingen oartighet från min sida då jag inte bemöter allt det som de tidigare talarna från olika partier har tagit upp. För min del skall jag beröra några av de punkter som har nämnts. Alf Wennerfors och även andra talare har ganska mycket uppehållit sig vid demokratin i utvecklingsländerna. Alf Wennerfors frågade sig varför socialdemokraterna håller på att stödja de socialistiska och kommunistiska diktaturerna. Det är märkligt att moderaterna aldrig nämner den andra sortens diktatur. Det finns även högerdiktaturer. Det problem som Alf Wennerfors kom in på är kanske det svåraste av alla när det gäller biståndet. Skall man bara därför att ett land har en regim som vi avskyr säga: ”Nu får landets medborgare inget bistånd från Sverige”? Vi kan inte säga så. I många år har moderaterna och vi socialdemokrater slagits om denna fråga. Vi kan inte överge barnen med de uppsvällda magarna bara därför att vi inte gillar deras regering. Vi kan inte överge kvinnorna i Vietnam som får så ont i fötterna på risfälten, bara därför att vi inte gillar deras regering. Jag medeger att det är ett dilemma. Som villkor för svenskt bistånd har vi bl.a. ställt kravet att Vietnam skulle lämna Kampuchea. Det är utomordentligt svårt att ställa det kravet, eftersom vi vet att vi kan hamna i ett läge där vi överger människor i den djupaste nöd, människor som vi har åtagit oss att försöka lindra nöden för. Vi kan heller aldrig komma dithän att vi får någon form av europeiska demokratier i alla de länder som får svenskt bistånd. Förutsättningarna är inte sådana att det är möjligt. Vi måste acceptera att man har andra samhällsskick och en annan syn på människor. Men vi måste, i allt vårt samarbete med dem, försöka arbeta i den riktningen att man kanske en gång i framtiden har uppnått de demokratimål som vi har för vårt bistånd. Bertil Måbrink har lovat att ställa krav på vietnameserna. Det är ju bra. Sedan vet jag inte om de bryr sig särskilt mycket om Bertil Måbrink. Vi har juingen kunskap om vilket inflytande var och en av oss som person har när vi samtalar med regeringarna runt om i världen. Men det är ju bra att svenska kommunister, svenska socialdemokrater och alla andra i Sveriges riksdag är beredda att varje gång man talar med dem som har makten i de länder där demokratiska livsformer inte förekommer påtala hur viktigt det är för oss att demokratin genomförs så långt som möjligt. Den andra frågan, som har fått stor uppmärksamhet här i dag är frågan om enprocentsmålet, relaterat till bistånd till Östeuropa. Jag tycker att utskottets vice ordförande överdriver och överdramatiserar det här problemet alldeles oerhört. Det är trots allt så att det som nu hänvisas till Östeuropa av enprocentsbeloppet är ungefär 2,5 96 av det totala biståndet. Det är en mycket liten del av det totala biståndet. Eftersom det ökar så kraftigt under de kommande åren, är jag inte övertygad om att det hade varit möjligt att använda de 300 miljonerna per år under en treårsperiod till tredjde världen. De pengar som vi nu kan använda till bistånd till Östeuropa kanske inte hade kunnat användas om vi hade låst dem för tredje världen. Det här är inget avsteg från principen utan det är ett undantag under en treårsperiod. Vi ökar biståndet kraftigt och vi bedömer att det är viktigt att använda pengar till Östeuropa. Jag vet att man är orolig för det här i tredje världen. Varje besök som jag har av representanter för tredje världen, ambassadörer, statsråd och andra, framför denna oro. Vi kommer också ihåg att den egyptiska talmansdelegationen, som bl.a. besökte riksdagens utrikesutskott, framförde sin oro över att hjälp till Östeuropa skulle minska insatserna bl.a. i Afrika. Egypten är ju ordförande i den afrikanska samarbetsorganisationen och tog därför på sig den här uppgiften. Jag förstår dess oro. Det finns därför anledning att notera att majoriteten i den svenska riksdagen inte överger tredje världen. Att man tillfälligtvis anvisar en mycket liten del av det stora biståndet till Östeuropa innebär inte att vi sviker länderna i den tredje världen. Det är utomordentligt viktigt att kunna notera det. Jag är övertygad om att hela majoriten, inte bara mitt eget parti utan även de andra partier som stött oss i denna fråga, är beredd att ställa upp och säga att vi inte överger tredje världen. Skuldkrisen och strukturförändringarna kommer Kristina Svensson att tala mer om sedan. Eftersom det gavs ett visst utrymme åt denna fråga i inledningen, vill jag bara göra en kort kommentar. Vi är medvetna om att de krav som man från Världsbankens och Valutafondens sida ställer, på att man i de här länderna skall anpassa sina samhällsförhållanden på sådant sätt att det går att få till stånd en utveckling, innebär stora risker för många länder med social oro och andra svårigheter. Jag tror, fru talman, att det är alldeles nödvändigt att det sker förändringar av den ekonomiska strukturen i de biståndsmottagande länderna. Sedan kan man ha delade meningar om hur snabbt och i vilken ordning det skall ske. I utrikesutskottet är vi ibland starkt kritiska mot de krav som ställs. Jag talade förut om ett litet land där man har skolböcker i ett förråd men inga i skolorna. I det landet är man orolig för att statstjänstemännen om man avskedar hälften av dem — de är helt onödiga — kommer att gå ut i arbetslöshet på gatorna. Man skulle då få oro på gatorna med risk för stora sociala omvälvningar. Det är ett oerhört dramatiskt problem. Problemet är allra störst i Egypten. Men det finns på alla håll och kanter. Det är säkert så att man måste göra om systemen. Men man måste ta det i sådan takt att det inte medför inbördeskrig och oro på gatorna. Kristina Svensson kommer att tala mer om detta i fortsättningen. Pär Granstedt och andra vill att vi skall ha en stor biståndspolitisk utredning. Jag har flera gånger under biståndsdebatten i riksdagen sagt att det inte är uteslutet att man kanske en gång i framtiden skall ha det. Men nu har vi valt en teknik som innebär att man utreder biståndet bit för bit. Vi har utrett mycket stora avsnitt av den totala biståndspolitiken. Snart kommer ett betänkande om vår syn på det multilaterala biståndet. Vi ställer upp tillsammans med folkpartiet på att begära att regeringen skall se över kreditsystemen — u-krediter och andra kreditsystem — och undersöka om de fungerar tillfredsställande och om det finns anledningar till justeringar. Vi har valt den metoden. Det är egentligen ingen stor politisk fråga. Det finns ingen särskild anledning att ha någon batalj om det. Vi har tillsammans med folkpartiet valt metoden att utreda biståndet, inte i en gigantisk övergripande utredning utan bit för bit. Fru talman! Jag vill avsluta mitt inlägg med ungefär det jag började med och säga att det är oerhört glädjande att vi har stor samstämmighet i riksdagen om ett stort svenskt bistånd. Det är också oerhört glädjande att svenska folket via organisationer och folkrörelser engagerar sig så starkt. Det bistånd som utförs i organisationerna är väldigt bra. Det har vi alla erfarenhet av. Där sker, liksom när det gäller det statliga biståndet, naturligtvis misstag ibland; men det är i princip bra. Därför får de enskilda organisationerna kanalisera ut svenskt bistånd i mycket stor utsträckning. Innevarande budgetår rör det sig om 1,1 miljarder kronor. Det är alltså 20 26 av det totala bilaterala biståndet som går genom enskilda organisationer. Men -— och nu riktar jag mig framför allt till folkpartiets företrädare — vi har ju lärt oss att det egentligen är ganska betydelselöst på vilken nivå en budgetproposition från en socialdemokratisk regering lägger anslaget till enskilda organisationer. Ni lägger alltid på litet. Ni måste, av någon politisk anledning, lägga på åtminstone 25 miljoner varje gång. Hade vi lagt på 25 miljoner till, hade ni kommit med 25 miljoner ytterligare. Av någon underlig anledning gör ni den politiska bedömningen att man på hemmaplan kan ha glädje av att göra så. När vi nu inte går lika högt som ni när det gäller anslaget till de enskilda organisationerna, innebär det inte att vi inte uppskattar deras arbete. Vi uppskattar det i utomordentligt hög grad. Vi önskar dem alla lycka till att tillsammans med den statliga biståndsorganisationen dra sitt strå till stacken för att göra livet litet uthärdligare och litet bättre för några människor på de olika platser i världen där svenskt bistånd arbetar.

Fru talman! Stig Alemyr betonade värdet av den breda grundläggande enighet som, trots det dryga hundratalet reservationer, finns om ett stort svenskt bistånd. Det ligger mycket i det. Men det kanske är just därför som det är så oroväckande att socialdemokraterna gör vad Stig Alemyr själv kallar för ett undantag från enprocentsmålet. Vad som är den stora skillnaden mellan undantag och avsteg undandrar sig mitt bedömande, men faktum är att socialdemokraterna i år och ytterligare i varje fall två år framåt inte är beredda att satsa 1 20 av BNP på bistånd till u-ländrna. Även om avsteget eller undantaget är i volym mätt ganska begränsat, är det principiellt väldigt viktigt. Det har varit en styrka i svensk biståndspolitik att det har rått en så bred enighet om enprocentsmålet. Moderaterna har fått vara det enda undantaget. Nu är det två partier som går ifrån enprocentsmålet. Det är visserligen inte första gången som regeringen försöker detta. I början av 80-talet gjorde man också försök, något år genom att dubbelräkna reservationer, anslå reserverade medel en gång till, och ett annat år genom att säga att nu gör vi ett ettårigt undantag. Det stoppades av socialdemokraterna här i riksdagen bägge gångerna. Den här gången lyckas regeringen tydligen få med sig sin riksdagsgrupp på undantaget från enprocentsmålet. Det är olyckligt, för det är en bas för den svenska biståndspolitiken som man på det sättet faktiskt är med om att undergräva. Det här är också av en annan principiell vikt . Att det svenska undantaget är av relativt måttlig omfattning, kan vi vara överens om, även om 300 miljoner är 300 miljoner. Men risken är att andra länder kommer att ta betydligt allvarligare steg för att omfördela resurser från u-länder till östoch centraleuropeiska länder. Problemet är att vi har spelat bort våra moraliska kort när det gäller att försöka motverka detta. Det är inte lätt för oss att kritisera andra länder som använder sina biståndspengar till insatser i Östeuropa, om vi själva gör det. Det är också väldigt allvarligt. Det försvagar våra möjligheter att internationellt slå vakt om u-ländernas intressen. I frågan om utredning säger Stig Alemyr att man har valt den styckevisa utredningsverksamheten. Det har vi noterat, och detta beklagar vi, för det som behövs nu är faktiskt ett helhetsgrepp på u-landspolitiken, och det blir det inte med det uppstyckade utredningsarbete som socialdemokrater och folkpartister tydligen står bakom.
Fru talman! Jag hade tänkt replikera också Karl-Göran Biörsmark, Pär Granstedt och Bertil Måbrink, men det får jag tydligen inte göra, utan bara Stig Alemyr. Då får jag väl ta de andra senare. Vi kan inte överge dem som svälter, säger Stig Alemyr. Nej, självfallet inte. Och vi säger inte nej till nödbistånd eller katastrofbistånd. Vad vi talar om när det gäller demokratimålet är landramsbiståndet. Vi måste acceptera andra samhällsskick, säger Stig Alemyr. Ja, men tänk då på att när ni stöder Vietnam med de 300 miljonerna, är det faktiskt ledningen för det kommunistiska partiet, diktaturen, som ni stöder. Det är 1 miljon medlemmar i det kommunistiska partiet i Vietnam som ni stöder. Ni stöder inte de drygt 60 miljoner vietnameser som längtar efter frihet och demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Stig Alemyr sade själv att det är ett dilemma, och jag sade också i mitt första anförande att det är ett dilemma för oss. Men vi kan inte bara gå förbi det och säga, som det görs i utskottsbetänkandet på s. 51, att vi verkar för demokratimålet i våra dialoger. Stig Alemyr sade att det var bra att också Bertil Måbrink nu skall föra en dialog med kommunisterna i Vietnam. Vad spelar det för roll att han gör det, Stig Alemyr, när de inte har brytt sig om vad ministrar eller andra företrädare från Sverige har sagt år efter år? Det har inte hänt något. Det är därför jag menar att det är nödvändigt att ta itu med det här problemet på ett helt annat sätt än hittills. Därför har vi utformat vår partimotion på det sätt som vi har gjort och ställt de krav som vi har ställt.
Fru talman! Jag kan dela utskottsordförandens mening att antalet reservationer inte riktigt speglar den trots allt stora gemenskap som finns när det gäller biståndsverksamheten. Men vissa reservationer är tyngre än andra. Jag bedömer de första reservationerna som tyngre, nr 1 t.ex., den som rör östbiståndet. Stig Alemyr säger att det är inget avsteg från någon princip att lägga östbiståndet inom enprocentsramen. Jag menar att det är det. Det är en ohelig allians, tycker jag, som bildas här i kammaren i dag när socialdemokraterna och moderaterna röstar igenom att de pengarna skall tas inom enprocentsramen. Jag skulle tro att många socialdemokrater i dag tvekar när de skall rösta på detta förslag i kammaren. I förra biståndsdebatten, för ett år sedan, hade vi uppe just enprocentsmålet, och som jag sade i mitt inledningsanförande fick jag då uppfattningen att socialdemokraterna betraktade det målet mer som ett golv än ett tak, att de var beredda att gå vidare. Nu är det ett trendbrott här i dag, såsom jag har uppfattat det. Jag ställde också frågan, om den här finansieringen skall betraktas som tillfällig. Eiler är det någonting som socialdemokraterna tänker fortsätta med, att plocka in europeiska länder, östländer, inom enprocentsramen? I så fall är det ett viktigt beslut som fattas och ett stort avsteg som görs här i dag. Till enskilda organisationer, säger Stig Alemyr, lägger folkpartiet alltid på litet extra, för att ta politiska poäng. Nej, Stig Alemyr, det är inte alls på det viset. Vad vi har pläderat för länge och som vi gör i vår reservation även den här gången, är att vi vill ange ett långsiktigt mål för de enskilda organisationerna, nämligen att de skall få 1 miljard av biståndet, detta för att de i sin tur skall kunna göra långsiktiga planer. De skall känna den trygghet det är att ha en planering över en längre tid, och det skulle vi nå genom att satsa litet mer på de enskilda organisationerna, som gör ett så förträffligt arbete.
Fru talman! Jag vill säga till Stig Alemyr att det viktiga är inte vilket inflytande jag eventuellt skulle ha på vietnameser som jag träffar och pratar med om demokrati och andra frågor. Det viktiga är väl vad jag säger och att vi är tillräckligt många som säger det. Det är detta som har betydelse, enligt min uppfattning. Och det gäller inte bara Vietnam utan också andra programländer, t.ex. Kenya, Indien och Sri Lanka. Jag skulle nästan kunna räkna upp alla programländerna. Problemet är likartat där, som Stig Alemyr mycket riktigt sade. Jag blev en aning förgrymmad, när Stig Alemyr sade att det är stor enighet, nästan consensus, i fråga om svensk biståndspolitik och att det bara är små detaljer som skiljer oss åt. Jag är inte riktigt överens med honom om det. Jag träffade också Kap Verdes premiärminister när han var här, och han uttalade sig stora glädje över den enorma enighet som råder mellan de sex partierna när det gäller biståndspolitiken. Jag blev nästan förgrymmad på honom också och började fundera: Vem är det som sprider sådant till honom? Det är inte sant. Skuldfrågan är väl inte en detalj! Det finns faktiskt skillnader mellan vårt parti, centerpartiet, miljöpartiet och de övriga tre partierna. Östbiståndet, där man nu urholkar enprocentsmålet, är det en detalj, Stig Alemyr? Jag tycker att det är synd att den enighet som måhända har funnits under lång tid i Sverige, håller på att luckras upp. Ansvaret för detta må socialdemokraterna och moderaterna ta på sig. Det finns dock andra delar i biståndet där det finns en enighet. Men man får vara litet försiktig med att tala i andra partiers namn när man hanterar den här frågan och reducerar skillnaden till små detaljer. Det är litet oansvarigt att behandla frågan på det sättet och sprida sådant till premiärministrar från tredje världen. Sprider också statssekreterare sådant när de är ute och far runt i världen? Då är det allvarligt. Jag protesterar mot att situationen när det gäller biståndet beskrivs på det sättet i Sveriges riksdag.
Fru talman! Också jag är litet förvånad över att det skulle råda näst intill total enighet om biståndspolitiken. Värdegemenskapen är visserligen stor när det gäller biståndet, och jag tror att vi alla är överens om att SIDA gör ett väldigt gott arbete ute i världen, men man märker ailtmer av en kantring i fråga om bl.a. de biståndspolitiska målen över till en ekonomisk tillväxt, som anses vara det viktigaste. Jag är oroad över att vi kanske ännu inte har observerat den kantring som är på väg och över att den debatten ännu inte har kommit i gång. Jag hoppas emellertid att den gör det, eftersom den är viktig för allas vår överlevnads skull. Jag är också litet förvånad över — som jag uppfattar det — den nonchalans som visas gentemot våra möjligheter att agera för regnskogens bevarande. Det är inte oväsentligt hur t.ex. handeln med ädelträ går till eller hur vi agerar på olika områden för att bevara regnskogen. Det gäller inte bara vår överlevnad, utan det är fråga om hela jordens överlevnad. Att säga att vi bara kan framföra våra synpunkter tycker jag låter väldigt lättvindigt. Vi är inte överens om enprocentsmålet, och det lär vi inte heller bli efter dagens beslut. När havsmiljöfrågorna diskuterades i Nordiska rådet och havsmiljöprogrammet antogs, talade vi mycket om hur angeläget det var att hjälpa Östeuropa med satsningar för att vår egen närmiljö skall kunna klaras. Så därför är inte detta en utgift som skall rymmas inom enprocentsmålet, som har en helt annan uppgift att fylla. I så fall har vi tappat de biståndspolitiska målen också när det gäller den biten. Ideella organisationer utför ett otroligt värdefullt arbete som på alla sätt bör stimuleras och stöttas. De ideella organisationerna når också ut dit där det övriga biståndet inte kan nå, nämligen direkt till människorna.
Fru talman! Debattreglerna i riksdagen är sådana att jag under tre minuter har att bemöta fem olika inlägg, vilket naturligtvis är tekniskt omöjligt. Jag får välja att kommentera ett par synpunkter. Jag skall inte överdriva enigheten. Men jag menar att om man i den svenska riksdagen från samtliga partiers sida är beredd att anslå 13 miljarder kronor — ett parti ligger några hundra miljoner under — finns det en betydande enighet om att starkt engagera det svenska samhället i internationellt bistånd. I varje annat parlament som jag känner till finns åtminstone något parti som inte vill ge någonting alls och menar att man inte skall engagera sig i bistånd. Jag är också klar över att dessa reservationer innehåller avvikande synpunkter, bl.a. när det gäller Östeuropa. Jag skall inte upprepa vad jag tidigare sade utan bara notera att det är under en treårsperiod som det sker ett avsteg, om inte vår ekonomi dramatiskt förbättras. Det rör sig om pengar som säkerligen inte skulle kunna användas, om de endast skulle ha gått till den tredje världen. Vidare delar jag Pär Granstedts uppfattning att det finns en stor risk — och det är en farhåga som jag har stött på hos många politiker — att västeuropeiska länder nu minskar sitt bistånd till tredje världen därför att öst pockar på hjälp. Den risken finns i Västtyskland och i Frankrike liksom i en rad andra länder. Till Alf Wennerfors vill jag säga att det är bra att han reste till Vietnam. Jag uppskattar det mycket. Det är inte så många år sedan vi hade en vild strid i riksdagen om huruvida vi skulle besöka Vietnam eller inte. Då skulle utrikesutskottet med en delegation åka till Asien, och det var nära att resan måste inställas, därför att moderaterna vägrade att godta att man skulle besöka Vietnam. Nu är det bra att Alf Wennerfors har skaffat sig egen information. Jag vill bara till Alf Wennerfors säga att det är inte så att regeringen i Vietnam får 300 milj.kr. Dessa 300 milj.kr. är pengar som går till sjukhus och skogsplanteringar. Vi har gemensamt sett det sjukhus i norra Vietnam där massor av små barn räddas till överlevnad till följd av att svenska peugar bidrar till verksamheten. Vi har också sett ute i byprojekten hur hälsovården gör stora insatser. Säg inte att det är till landets regering som dessa pengar går! De går till människor i nöd, och så måste det fortsätta.
Fru talman! Jag vänder mig först mot Stig Alemyrs påstående om att vi inte hade kunnat använda dessa 300 milj.kr. för sådant bistånd som de egentligen är avsedda för. Detta är naturligtvis ett helt absurt påstående. Det är klart att dessa pengar skulle kunna användas för ”riktiga” biståndsändamål. Talet om en väldig ökning av det svenska biståndet består mest av luft. Det är den svenska inflationen som leder till en nominellt sett kraftig ökning av biståndet. Vi har ju inte någon särskilt imponerande ekonomisk tillväxt i Sverige, utan de höga siffrorna är en följd av inflationseffekten. Om vi vill att vårt bistånd skall bibehålla sin köpkraft och dessutom växa en blygsam aning, måste alla pengar kunna användas för biståndsändamål. Stig Alemyr sade att det är fråga om tre år. Då vill jag fråga: Är detta en garanti som den socialdemokratiska riksdagsgruppen är beredd att utställa? I så fall vill jag gärna ha bekräftat från Lena Hjelm-Wallén att detta avsteg endast skall omfatta tre år. Det är allvarligt nog att göra ett treårigt avsteg från enprocentsmålet, men det vore naturligtvis ännu allvarligare om detta fick fortsätta och kanske rentav växa. Låt mig avslutningsvis konstatera att det är ett allvarligt principiellt slag mot enigheten i riksdagen att riksdagens största parti — förhoppningsvis under en begränsad period — går ifrån enprocentsmålet.

Fru talman! Jag är överens med Stig Alemyr om han avser biståndssumman. Okej, i det fallet råder det en stor enighet. Men det intressanta är hur pengarna skall användas och fördelas. Där menar jag att det inte bara är detaljer som skiljer. Skuldfrågan är inte någon detalj. Naggandet av enprocentsmålet är inte heller någon detalj, varken på kort eller på lång sikt. Jag uppfattade Stig Alemyr så att östbiståndet är ett undantag som gäller under en treårsperiod för att sedan försvinna. Jag går tillbaka till detta med skuldfrågan som jag anser vara en mycket viktig och avgörande fråga för u-ländernas situation nu och framöver. På s. 56i betänkandet redogör utskottsmajoriteten för SIDA:s förslag till skuldstrategi. Längst upp på s. 57 sägs: ”Utskottet välkomnar detta initiativ som ett led i ett fortsatt aktivt svenskt arbete på detta område.” Längst ned på s. 57 redovisas Världsbankens anpassningsprogram och de hemskheter som ingår i detta program, vilka drabbar de fattigaste. Vänder man på sidan, hittar man följande längst upp på s. 58: ”Enligt ut skottets uppfattning är dessa anpassningsprogram med de ekonomisk-politiska reformer som de omfattar nödvändiga.” Vilken stol tänker utskottsmajoriteten sätta sig på? Väljer men SIDA:s förslag eller IMF:s och Världsbankens förslag? Jag vill ha en förklaring av Stig Alemyr på den punkten.